Herr talman! I kulturutskottets nu aktuella betänkande behandlas bl.a. en motion av min partikollega Georg Danell och mig, i vilken vi begär en skyndsam utredning om statsbidrag till underhåll och restaurering av Gotlands kyrkor. I motiveringen erinrar vi om att dessa kyrkor allmänt 143 anses tillhöra våra verkligt värdefulla kulturskatter. Inte bara gotlänningarna utan också de många turisterna, både svenskar och utlänningar, imponeras av de gotländska kyrkornas stora skönhet, som gör ett besök i dem till en betydande konstupplevelse. Vidare framhåller vi att kostnaderna i våra dagar är mycket stora för underhåll och restaurering av dessa kyrkor, av vilka, som vi hört, flertalet anses vara från 1300-talet eller äldre. Härtill kommer att nästan alla de 92 gotländska församlingarna är folkfattiga och har ringa skattekraft, varför gotlänningarna inte ensamma kan svara för underhållskostnaderna. Vi motionärer bedömer det som en riksangelägenhet att de gotländska kyrkorna inte får förfalla utan bevaras i gott skick. Vi anser därför att statsbidrag för underhåll och restaurering av dem bör utgå. Låt mig efter denna redogörelse för motionens innehåll erinra om att frågan ingalunda är ny. Den har behandlats flera gånger i riksdagen. Första gången jag själv kom i kontakt med den var i början av 1960-talet. Dåvarande tredje lagutskottet företog då i anledning av motioner i ärendet en studieresa till Gotland, där utskottet under biskop Anderbergs utomordentliga ciceronskap besökte ett stort antal av öns underbara kyrkor. Samtidigt blev vi informerade och övertygade om att gotlänningarna måste få statlig hjälp för att klara av kyrkornas underhåll och restaurering. För den som hade förmånen att få delta i den utskottsresan har det känts mycket otillfredsställande att frågan om statsbidrag för Gotlandskyrkornas bevarande ännu inte fått sin lösning. Kulturutskottet erinrar i sitt nu föreliggande betänkande om att i år en utredning angående formerna för stödåtgärder för vård och bevarande av kulturhistoriskt värdefull bebyggelse tillsatts. Vidare framhåller utskottet att de problem som vi motionärer aktualiserat enligt meddelade direktiv skall övervägas av denna utredning, som därvid skall beakta också de överläggningar som f.n. pågår mellan företrädare för staten och svenska kyrkan om förhållandet mellan stat och kyrka. Enligt utskottet innebär detta att vårt utredningsyrkande redan tillgodosetts, varför utskottet avstyrker motionen. Herr talman! Låt mig konstatera att vår motion skrevs i januari och att riksantikvarieämbetet i sitt yttrande över den vitsordat i motionen lämnade uppgifter och ansett att dessa borde överlämnas till byggnadsvårdsutredningen, som tillsattes den 18 mars, för beaktande. För min del vet jag ej anledningen till att kulturutskottet ej föreslår detta utan i stället avstyrker motionen. Det väsentliga är emellertid att åtgärder snarast möjligt sätts in för att rädda de gotländska kyrkorna. Riksantikvarieämbetet betonar för sin del att vårdbehovet är mycket stort och ger exempel på små församlingar där aktuella underhållsarbeten beräknas kosta ca 1 milj.kr. Ämbetet anser det synnerligen angeläget med snabb statlig hjälp i väntan på utredningarna och klarlägganden i frågan om förhållandet kyrka-stat. Låt mig med skärpa understryka detta uttalande. Till slut kan jag endast vädja till byggnadsvårdsutredningen att i sitt stora, omfattande och betydelsefulla arbete om möjligt behandla frågan om Gotlandskyrkorna med förtur. Det vore mycket värdefullt om arbetet med restaurering av dem snarast kom i gång, detta främst ur kulturhistorisk synpunkt men också med hänsyn till det besvärliga sysselsättningsläget på Gotland. Herr talman! Jag har inget särskilt yrkande, utan uttalar endast den förhoppningen att alla goda krafter hjälps åt för att påskynda detta ärende.
Herr talman! Jag har inget att erinra mot vad de båda föregående talarna har sagt när det gäller önskvärdheten och behovet av restaurering och underhåll av Gotlandskyrkor, liksom när det gäller andra byggnader med kulturminnesvärde. Beträffande herr Schötts fråga varför kulturutskottet inte har föreslagit att motionen skall överlämnas till den nu tillsatta utredningen vill jag säga till herr Schötts tröst att två ledamöter i kulturutskottet tillika är ledamöter i utredningen. Vi utgår självfallet från att dessa för de tankar vidare som uttalats i motionerna och som uttalats av kulturutskottet.

Herr talman! Jag skall helt kort beröra kulturutskottets betänkande nr 16. Vi är några motionärer som har tagit upp de problem som idrottsföreningarna får när de skall finansiera bl.a. deltagandet i tävlingar. I motionen har vi sagt att det är nödvändigt med ett nytt synsätt, så att idrottsrörelsen får hjälp att klara de ökade resekostnaderna. Utskottet skriver i sitt enhälliga betänkande att det har förståelse för de ekonomiska problem som uppstått för idrottsföreningarna på grund av de ökade resekostnaderna. Som motionär är jag naturligtvis glad över utskottets förståelse. Utskottet framhåller också att problemet finns inte bara inom idrottsrörelsen utan även i andra delar av organisationsoch föreningslivet, och det betvivlar jag inte alls. Utskottet, som alltså säger sig se positivt på frågan, har pekat på att Riksidrottsförbundet är intresserat för saken. Man har tagit kontakt med SJ och har även presenterat problemen för kommunikationsdepartementet. Det är mycket bra att Riksidrottsförbundet på det här sättet har aktualiserat frågan. Men jag är intresserad av att få veta litet mer än vad som står i betänkandet och skulle därför vilja fråga utskottets ordförande — jag förstår att han också är utskottets talesman — vad som i utskottets betänkande menas med att frågan skall ses i ett något vidare sammanhang. Det vore intressant att få veta på vilket sätt utskottet har tänkt sig att saken skall aktualiseras och vem som skall ta initiativet för att man skall kunna få ett mera samlat grepp på problematiken.
Herr talman! Som herr Stridsman sagt har vi i kulturutskottet haft stor förståelse för de ekonomiska problem som påtalas i motionen. Vi har fått uppgifter från Riksidrottsförbundet som också styrkt att de här problemen föreligger.

Inom kulturutskottet är vi väl medvetna om idrottsorganisationernas problem beträffande resekostnader och inser att det troligen också är störst inom idrottsrörelsen. Men vi tycker att det vore fel, om man isolerade denna fråga enbart till idrottsrörelsen. Det är av den anledningen som vi skrivit att saken får ses i ett större sammanhang. Som framgår av betänkandet har vi också erfarit att Riksidrottsförbundet avser att ta förnyade kontakter med SJ och departementet. Den nye departementschefen har tillsatt en särskild sakkunnig, och vi får väl hoppas att denne kommer att ägna uppmärksamhet åt dessa frågor och hjälpa den nye departementschefen på vägen. Man har från Riksidrottsförbundet berättat för oss att man försökt att komma i gång med en viss försöksverksamhet inom ett begränsat område, nämligen Smålands idrottsförbund. Tanken var att man där skulle införa en 50-procentig rabatt för alla resor till tävlingar och konferenser under ett år. Tyvärr kunde det projektet av kostnadsskäl inte genomföras. Men arbetet går som sagt vidare, och vi tycker i kulturutskottet att det är angeläget att finna en lösning. Därvid bör också andra organisationers problem beaktas.

Herr talman! Järnvägsmuseal verksamhet kan synas vara en liten fråga, men jag vill påstå att det rör sig om en stor verksamhet. Våra tekniska museer över huvud taget har ju inte så lång tradition och äger inte heller det etablerade stöd som andra museer kan påräkna från stat och kommun. Motionsledes har det påtalats flera gånger här i riksdagen, och till förra riksmötet väcktes ett par motioner om att man borde utreda de samordningsfrågor och de ekonomiska problem som finns beträffande våra järnvägsmuseer, i avsikt att garantera deras framtida existens. Dessutom hade de båda motionerna det gemensamt att man ville — i avvaktan på en mer långsiktig lösning — också under en övergångstid kunna få någon form av stöd. Utskottet säger i anledning av dessa motioner att det visserligen endast är en del av de s.k. kommunikationshistoriska samlingarna och deras problem som vi tar upp och det menar att motsvarande problem också kan föreligga beträffande bevarandet av andra äldre samfärdsmedel och trafikmiljöer. Men utskottet har ändå uppfattat motionsframstötarna som så väl grundade och angelägna att man ställer sig bakom önskemålet att järnvägsmuseernas situation skall bli ytterligare belyst. Av den anledningen föreslår utskottet att riksdagen skall hos regeringen begära en kartläggning av museeijärnvägarnas verksamhet och en utredning om möjligheterna att bevara den materiel och de trafikmiljöer som föreningarna tagit till vara. Jag tycker att det finns anledning att notera den egenart som just våra järnvägsmuseer har. Historiskt sett är våra järnvägar inte gamla. Våra järnvägsbyggnader och järnvägsanläggningar har emellertid ett stort kulturhistoriskt värde, och de har en stor betydelse för kulturlandskapet. I det sammanhanget förtjänar att nämnas att en av våra mera uppmärksammade museijärnvägar — det är också den som jag för egen del bäst känner till — nämligen Anten-Gräfsnäs-järnvägen inom Älvsborgs län, har upptagits i den fysiska riksplaneringen. Jag vill också påstå att det finns en positiv social sida hos den järnvägsmuseala verksamheten. Få museiverksamheter, om ens någon, har så många engagerade deltagare. Anten-Gräfsnäs-järnvägen har exempelvis en väl organiserad och utbyggd verksamhet, där de mer än 600 medlemmarna i stor utsträckning också tar en aktiv del. Museijärnvägarna erbjuder inte bara nöjesåkning utan har också visat sig fylla en viktig uppgift för skolundervisningen och inom fritidssektorn. Riksantikvarieämbetet menar att den insatsen går att utveckla ytterligare. Kulturrådet har sagt att järnvägsmuseerna utgör exempel på en aktiv och decentraliserad amatörverksamhet, som väl stämmer med de kul turpolitiska mål som riksdagen har lagt fast. Frivilligt och ideellt engagerade medlemmar lägger ned ett omfattande arbete på de flera tiotal museijärnvägar vi har, varav några kan betraktas som mycket väl utvecklade. Till de mer kända bandelarna hör S:t Olof-Brösarp i Skåne, Mariefred-Läggesta i Sörmland, Uppsala-Länna i Uppland och —- som jag redan har nämnt — Anten-Gräfsnäs i Västergötland. Remissinstanserna har varit påfallande positiva. Om man skulle ge något värdeomdöme så är det framför allt statens kulturråd och riksantikvarieämbetet som backar upp tankegångarna i vår motion. Statens järnvägar har självfallet inga invändningar häremot, men följdriktigt nog — höll jag på att säga — är SJ inte heller i den här frågan på offensiven. Beträffande vårt andra yrkande i motionen 1341, nämligen att statsmakten i avvaktan på en långsiktig lösning övergångsvis skulle göra insatser för museibanorna, t.ex. i form av arrendefrihet eller annat jämförligt stöd, är utskottet inte nu berett att tillstyrka att riksdagen gör ett uttalande i den riktningen utan avstyrker motionerna i den delen. Jag tycker att det finns anledning att påminna om att här finns stora behov av ekonomiskt stöd. Vad museijärnvägarna ofta råkar ut för är att deras önskemål bollas mellan olika instanser, mellan kommunerna, landstingen och staten. Flera kommuner och landsting har dock varit beredda att stötta upp denna verksamhet. Mycket generellt skulle man kunna säga att det egentligen bara är staten som hittills har ställt sig utanför. Vi fick f.ö. den saken bekräftad så sent som för ett år sedan, då jag till förre utbildningsministern riktade en interpellation med anledning av att en av våra museijärnvägar hade blivit utlovad statligt stöd men fått nej när frågan kom till regeringsbordet. Det gällde då anslag till en verkstadsbyggnad, och den aktuella föreningen hade förespeglats att få en tredjedel vardera av kommunen, landstinget och staten av de knappa 90 000 kr. det hela rörde sig om. Bara kommunen och landstinget var beredda att uppfylla det löftet. Herr talman! Jag hör till dem som menar att staten måste inordna museijärnvägarna i ett större musealt sammanhang. Det räcker inte att hänvisa till att det möjligen kan vara en kommunal fråga, utan här måste man också ta ett statligt ansvar. Det har utskottet för sin del varit berett att bejaka genom att beställa en utredning hos regeringen. Min förhoppning är att utredningens direktiv blir sådana att den får möjlighet att jobba snabbt och att i uppdraget ingår att söka en lösning som garanterar våra järnvägsmuseers framtida existens. För dagen har jag, herr talman, inget mer yrkande än det som utskottet ställt sig bakom. Det finns anledning att känna glädje över att kulturutskottet här för första gången klart och otvetydigt har uttalat att våra järnvägsmuseer har en framtid genom att begära denna översyn av ekonomioch samordningsfrågor. Jag ber att få yrka bifall till hemställan i kulturutskottets betänkande nr 17.

Herr talman! Det har skett stora förändringar inom kommunikationsväsendet under senare år. Vad det gäller järnvägarna så har vi redan kommit fram till begrepp som museal verksamhet. Bara detta uttryck är ett vittnesbörd om att vi har lämnat en epok bakom oss i fråga om kommunikationer. Detta har givit anledning till vår motion 1975/76:580 som särskilt tar upp problemet med de smalspåriga järnvägarna, på grund av att de försvinner som kulturfaktor i svenskt kommunikationsliv. Med tacksamhet noterar jag den positiva behandling som kulturutskottet givit motionen, särskilt vad beträffar motionens första yrkande. Med tacksamhet kan jag också notera den plats som vår nya kultursyn givit åt den museala verksamheten i hela dess bredd. Även vad riksantikvarieämbetet anför med avseende på de nedlagda järnvägarnas kulturhistoriska värde noterar jag som positivt. Jag ber att få anföra vad ämbetet säger om vårt museala ansvar: ”Järnvägarnas avgörande betydelse för landets kulturella och ekonomiska utveckling är obestridlig. En statistisk uppskattning ger vid handen att landets järnvägsnät har minskat med över 25 96 sedan 1930-talets mitt. Denna utveckling gör det särskilt angeläget att ge akt på det kulturhistoriska värdet hos de nedlagda järnvägarna. —-—-- Ämbetet ser som sin uppgift att ha överinseende över vården av kulturhistoriskt värdefulla järnvägsbyggnader och järnvägsanläggningar av betydelse för kulturlandskapet. I samband med den fysiska riksplaneringen har ämbetet även uppmärksammat museijärnvägens betydelse, just vad beträffar banan Anten-Gräfsnäs, Älvsborgs län, Alingsås kommun.” Som motionär finner jag det värdefullt och hoppingivande att både riksantikvarieämbetet och statens kulturråd förordar en utredning om de smalspåriga järnvägarnas museala värde och en översyn av ekonomioch samordningsfrågor. Med tanke på denna positiva inställning kunde man ha förväntat sig ett något djärvare grepp från kulturutskottets sida för stöd i någon form redan nu. Min förhoppning är att den utredning och kartläggning som förordas skall verkställas snarast, så att det stöd som denna museiform behöver effektueras i enlighet med det nya kulturutbudets förmåner. Herr talman! Tacksam för att ett av motionens yrkanden har tillstyrkts har jag i dag inget särskilt yrkande, utan emotser att utredningen snarast ger oss möjligheter att i denna kammare besluta om de ekonomiska stödformerna. Intill nu har de ekonomiska bidragen endast kommit från kommunen och landstinget i vad beträffar den synnerligen attraktiva museijärnvägen Anten-Gräfsnäs.

Herr talman! Vi tycks alla vara eniga om vad utskottet här har förordat, nämligen att ämnet behöver utredas. Jag har bara en liten erinran, och det är mot den uppräkning man har gjort på s. 3 i betänkandet. Den upptar, som det heter, de ”viktigaste” av museibanorna, men att gradera dem efter vikt är nästan omöjligt. Den ena fyller en uppgift, den andra fyller en annan. Dessutom är uppräkningen naturligtvis inte fullständig. Den utesluter många järnvägar som borde ha nämnts. Jädraås-Tallås järnväg, Järnvägarnas museiförening i Linköping, Nässjö hembygdsförening, Stockholm-Roslagens järnvägars museiförening, Stora Lundby järnvägsmuseum och Östra Södermanlands järnväg har räknats upp i utskottsbetänkandet. Sedan heter det att till ”de mer kända sträckor som i dag trafikeras av museiföreningar hör S:t Olof-Brösarp”. Om banan S:t Olof-Brösarp kan bara det sägas att någon museiförening är det inte fråga om. Närmast är det väl en privat stiftelse, såvitt jag har fattat saken. Vidare nämns Anten-Gräfsnäs, Mariefred-Läggesta och Uppsala-Länna-Faringe. Därutöver finns det verkligen en del banor som bör omnämnas, och jag har antecknat några ur minnet. En intressant företeelse är 1. ex. Bor-Osbruk, en industribana som helt saknar motstycke. Om vi ser söderifrån norrut kan vi lägga märke till museal järnvägsverksamhet i Trelleborg och Malmö. Det finns Östra Skånes järnvägar, det finns ett järnvägsmuseum i Kristianstad och så finns Helsingborgs veteranjärnväg. Av dem driver Helsingborgs veteranjärnväg och Östra Skånes järnvägar trafik. Vidare finns museibildningar i Kalmar, i Älmhult och i Alvesta. Bergslagernas järnvägssällskap driver trafik med typiska märkeslok från den svenska ångloksepoken och borde verkligen omnämnas här. Vidare finns det på Öland två järnvägsmuseibildningar, varav en i Böda kronopark, som är egendomlig därför att den omfattar 700 mm spårvidd. Den förtjänar verkligen att nämnas i en uppräkning. Det finns en förening på Gotland. En bildning som heter Dal-Västra Värmland har inte kommit riktigt i gång ännu. Hembygdsmuseet i Hultsfred har för museiändamål konserverat och ställt upp ett av Sveriges första överhettade ånglok för normalspårsdrift, som verkligen är en särling. Det är egentligen ångpannan som är kvar av det loket, men det är där i alla fall. I Dalkarlsberg i Västmanland finns en lämning av ett tåg av den mycket säregna, typiskt svenska gamla bruksspårvidden 802 mm. På tal om konstiga spårvidder finns i Köping den gamla bruksspårvidden 1093 mm, om vilken det felaktigt sägs att den har kommit till av misstag. Det finns ett lok i Västerås. I Stockholm finns, utöver vad som har nämnts i betänkandet, trafik på slakthusspåret i Enskede. Ett museigäng har tagit vara på materiel från Saltsjöbanan. Det finns uppställning och lämningar i Vansbro. I Falun finns GDJ:s museisällskap, som renoverar och avser att trafikera med två av Gävle-Dala järnvägars stora lok. I Bergsjö fanns en museibildning, som såvitt jag vet har upphört. Det finns en förening i Sundsvall. Detta är vad jag kan erinra mig. Det gör, herr talman, att bilden är väsentligt mer komplicerad än vad den kanske förefaller att vara när man läser utskottsbetänkandet. Vad är kultur? Är det kultur att ställa ett uppmålat gammalt ånglok på något ställe och låta det stå där som ett kallt och dött minne över en svunnen epok? Är det kultur att driva trafik? Det är det ju en hel del av de här järnvägarna som gör. Om man driver trafik, sliter man ju så småningom ut materielen, och vad är det sedan kvar av kultur? Ja, det här området är verkligen så svårt att det måste utredas. Utskottet har också mycket rätt i sin antydan att hela kommunikationsområdet och museiverksamheten kring det borde utredas. Vi har ju sådana fina gamla kommunikationsminnen som Dalslands kanal, Säffle kanal, Filipstads kanal med särskilt järnvägssystem och Strömsholms kanal. Herr talman! Jag yrkar med skärpa bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Jag ber nästan om ursäkt för att jag tar till orda. Utskottets hemställan är enhällig, och det var verkligen inte min mening att här skulle behöva förekomma någon boxningsdebatt. Men jag finner dock anledning att göra ett kort inlägg. I en av kvällstidningarna i dag citeras en representant för Svenska boxningsförbundet, som enligt tidningen — jag gör den reservationen — säger: ”Vi kommer inte att lyda riksdagen. Vi tänker inte lyda folk, som inte vet vad det här handlar om. Riksdagsbeslutet år 1969 kom till efter en massiv hatpropaganda mot allt vad boxning heter. Vi vet i dag bättre.” Så lyder citatet, men jag vet inte om det är ett riktigt återgivande av vad vederbörande representant för Svenska boxningsförbundet har sagt. Skulle det vara riktigt, finner jag uttalandet mycket anmärkningsvärt. Jag tar till orda för att kort få erinra om att när förbud mot proffsboxning infördes 1969 innefattades inte amatörboxningen, men det gjordes ett förbehåll med hänvisning till vissa säkerhetsföreskrifter som riksdagen förutsatte att man skulle följa. När vi sedan vid upprepade tillfällen har haft debatter här i riksdagen i anledning av att krav ställts på förbud också mot amatörboxning har riksdagen med stor enighet framhållit vikten av att säkerhetsföreskrifterna efterlevs. Det har nästan varit ett villkor för att amatörboxning fortsättningsvis skall tillåtas. Nu har Riksidrottsstyrelsen godkänt en sänkning av åldersgränsen tör amatörer som deltar i matcher från 17 till 15 år. Detta är ett avsteg från de säkerhetsföreskrifter som riksdagen vid flera tidigare tillfällen har knutit sitt beslut till. Vi uttalar oss ganska skarpt i kulturutskottets enhälliga betänkande mot den här sänkningen. Vi upplever det som en nonchalans mot riksdagens beslut och menar att ett förbud kan undvaras, under förutsättning att säkerhetsföreskrifterna iakttas utan något väsentligt undantag. Utskottet anser sig kunna räkna med att detta uttalande kommer att beaktas av vederbörande. Och vederbörande är Boxningsförbundet. I annat fall får frågan tas upp till förnyad prövning, anser kulturutskottet, och jag utgår ifrån att riksdagen följer kulturutskottets enhälliga hemställan på denna punkt. I detta ligger då att om man inte beaktar riksdagens uttalande, måste självfallet frågan om ett förbud också mot amatörboxning tas upp till förnyad prövning. Det tycker jag är angeläget att få säga från talarstolen här, för den händelse att ett sådant uttalande som det jag citerade ur en av kvällstidningarna i dag skulle vara riktigt.

Herr talman! Den här motionen är ju en gammal bekant. Frågan om man skall utvidga förbudet mot professionell boxning har varit föremål för debatt i riksdagen år efter år. Man kan säga att behandlingen av den här motionen är något av herr Sjöholms testamente. Motionären ansåg, när motionen väcktes i januari, att de förutsatta säkerhetsföreskrifterna inte följts. Sedan motionen väcktes har Riksidrottsstyrelsen den 23 januari innevarande år bifallit en framställning från Svenska boxningsförbundet om en sänkning från 17 till 15 år av åldersgränsen för erhållande av tävlingslicens. Av vilken anledning har Riksidrottsstyrelsen bifallit Boxningsförbundets framställning om en sänkning av åldersgränsen? Det måste naturligtvis föreligga något skäl. Att så är fallet framgår inte av kulturutskottets betänkande. speciellt utformade regler. Man ville ha ett konkret ställningstagande till frågan, om vi i Sverige i likhet med de övriga nordiska länderna kunde få en sänkning till 15 år. Riksidrottsstyrelsens medgivande grundade sig på att Svenska läkaresällskapets idrottsmedicinska sektion tillstyrkte en sänkning av åldern från 17 till 15 år. I idrottsmedicinska sektionen sitter docenten Nils Rydell, som är ordförande i Svenska läkaresällskapets sektion för idrottsmedicin, dessutom med. dr Rolf Ljungqvist och med. dr Sven Collert. De instämde i Boxningsförbundets uppfattning. Det är egendomligt att utskottet inte omnämner vad som har legat till grund för Riksidrottsstyrelsens beslut, nämligen detta mycket auktoritativa medicinska utlåtande. Det är bakgrunden till Riksidrottsstyrelsens ställningstagande. Det blir sannolikt inte lätt att få till stånd en enhetlig tillämpning i Norden. Men det är självklart att vi i Sverige skall rätta oss efter de bestämmelser den svenska riksdagen ställt sig bakom. Det är bara så att utvecklingen i övriga Norden har gått i den andra riktningen: man har sänkt åldersgränsen. Detta har gjort att svenska ungdomar vid ett nordiskt idrottsutövande kommit i en annan situation än kamraterna från de nordiska grannländerna. De har inte fått samma övning. Det är därför frågan har aktualiserats i vårt land. Jag har med detta velat göra ett tillägg till utskottets betänkande och omnämna anledningen till att Riksidrottsförbundet biföll Svenska boxningsförbundets framställning.
Herr talman! Jag vill bara bekräfta att kulturutskottet har tagit del av det material som låg till grund för Riksidrottsstyrelsens ställningstagande. Vi har också haft hearings med representanter för Riksidrottsstyrelsen och ingående diskuterat den här frågan. Jag vill inte ifrågasätta det auktoritativa i det utlåtande som de tre läkarna, representerande idrottsmedicinska sektionen, gjort. Men vi vet ju att i denna fråga kan man uppbåda läkare och experter på ömse håll. Vi har i många år haft anledning att ingående diskutera denna fråga i kulturutskottet. För något år sedan hade vi den ute på mycket bred remiss, och vi fick då många uttalanden som var klart negativa till boxning just från medicinsk expertis. — Jag har velat göra detta klarläggande. Debatten i dag gäller inte i första hand detta, utan den diskussion som jag har velat ta upp gäller vilken auktoritet som svenska riksdagen och regeringen har i en sådan här fråga. Riksdagen har år efter år gjort klara uttalanden om att amatörboxningens tillåtlighet är betingad av att man är beredd att följa de säkerhetsföreskrifter som angavs 1969 med ledning av en nordisk medicinsk expertkommitté. När sådana uttalanden har gjorts, är det en icke tillåten nonchalans av Boxningsförbundet att gå emot detta och sänka åldersgränsen, vilket är ett väsentligt avsteg från säkerhetsföreskrifterna. Jag hoppas verkligen att man nu kommer att beakta riksdagens klara uttalande.
Herr talman! Jag vill till utskottets talesman säga att man inte får tolka detta som nonchalans från Boxningsförbundets sida. Det står i utskottets betänkande att beslutet om en sänkning av åldersgränsen innebär en väsentlig avvikelse från säkerhetsföreskrifterna. Det är ju den saken som diskussionen gäller. Att utfärda åldersgränser inom idrotten är en mycket knepig sak, en fråga som ofta är föremål för debatt inom idrottsrörelsen. Man sänker åldersgränserna. I dag är det ingenting ovanligt att tonåringar spelar fotboll i de högsta divisionerna och att 17-åringar, som man tidigare ansåg skulle stå på tillväxt, spelar i svenska mästarlag i fotboll och ishockey. Vi upplevde inte minst under den senaste olympiaden i somras, att många unga idrottsmän med stor framgång hävdade sig i den hårda konkurrensen. Om man i Finland, Norge och Danmark tillämpar andra åldersgränser och låter 15-åringar tävlingsboxa — det sker under särskilda bestämmelser och föreskrifter, som skyddar unga deltagare — anser Boxningsförbundet att svenska ungdomar kommer i ett sämre läge om de får börja först i 17-årsåldern. Då har de andra fått ett försprång, och det är från säkerhetssynpunkt diskutabelt för de svenska ungdomarna, om man inte tillämpar enhetliga bestämmelser i Norden. Vi kan bara konstatera att man i de övriga nordiska länderna inte har följt Nordiska rådets rekommendation. Det har vi gjort i Sverige, och det är därför denna fråga har kommit upp.
Herr talman! När det gäller önskvärdheten av samordning av bestämmelserna i de nordiska länderna råder det inte någon oenighet mellan herr Lindahl i Lidingö och mig. Men kulturutskottet och jag anser att den samordningen bör ske i enlighet med den rekommendation som den nordiska expertkommittén gjorde år 1969 och som innebär en höjning av åldersgränsen till 17 år. Den rekommendationen har det svenska Boxningsförbundet tidigare följt. I sitt betänkande hemställer också utskottet att riksdagen som sin mening ger till känna för regeringen att man på lämpligt sätt bör verka för en enhetlig tillämpning inom Norden av den från nordiska kommittén rekommenderade åldersgränsen. Herr talman! Jag vill med detta yrka bifall till utskottets enhälliga hemställan.

Herr talman! Bara några korta kommentarer till ett som jag tycker välskrivet och i stort sett positivt betänkande. Jag är frimodig nog att för min del betrakta det så att motionen i sak har tillstyrkts, även om klämmen i betänkandet innebär ett avstyrkande. Stölder av värdefulla antikviteter och konstverk har ökat mycket kraftigt under de senaste åren. Det visar all statistik. En del av statistiken återges också i betänkandet. Vi möter alla nästan dagligen detta problem i dagstidningarna, där det berättas om inbrott och tillgrepp i hembygdsgårdar, i museer, i ödegårdar, i kyrkor och hos privata samlare. Bara för någon månad sedan ägnade tidskriften Svensk Polis mycket stort utrymme åt just de här problemen, och man bedömde dem som mycket allvarliga. Man refererade bl.a. till ett avslöjande som gjordes vid en auktion i Västmanland, ett avslöjande som har en mycket dramatisk bakgrund. Hos en Stockholmssamlare hade man stulit hela hans samling värd många tiotals tusen. Samlaren hade försäkrat och gjorde ingen ekonomisk förlust. Men han gjorde allt han kunde för att få tillbaka sin samling. I den fanns en del antika föremål som var mycket ovanliga. I en månads tid kollade han upp alla auktionsannonser. Efter några veckor fick han ett napp och åkte till Västmanland, och där lyckades man avslöja tjuvarna och en häleriliga. Om detta berättas i tidskriften Svensk Polis: ”Det som från början såg ut att vara ett rent rutinärende visade sig istället bara vara toppen av ett isberg. Från 15 stora inbrott har stulits värdeföremål värderade till omkring 3 miljoner kronor.” Mängder av sådana exempel fast med mindre omfattning finns. Jag har personligen i mitt sommaryrke som auktionsförrättare mött problemet på nära håll, även om jag lyckligtvis själv inte blivit lidande vid något tillfälle. Man har systematiskt inför kommande auktioner stulit föremål. Man har t.o.m. gått så slugt till väga att man använt en utförlig auktionsannons som förteckning och gång på gång sorterat ut det som varit värdefullt. Då har jag ställt mig frågan: Hur kommer det sig egentligen att just denna typ av föremål är så värdefulla och så attraktiva för tjuvar? Vi vet att det självfallet inte är några samlare som är tjuvar, utan det är personer som vet att det går lätt att avyttra de här antikviteterna och konstföremålen, öppet och utan någon som helst kontroll eller registrering av något slag. Tjuvarna vet att de snabbt kan byta föremålen i pengar. Denna lätthet att avyttra föremålen är ju skälet till att man specialiserat sig och till att denna typ av inbrott ökat. Jag är tacksam för att utskottet säger sig dela min uppfattning att åtgärder bör vidtas. Tydligen är också utskottet inne på att en kontrollform, ungefär så som jag skisserat den i min motion, skulle vara ett medel att lättare kunna efterspana stulna antikviteter och konstföremål. När det gäller silveroch guldföremål får man föra diarieböcker för köpare och säljare, och redan detta verkar i och för sig avskräckande för många. Detsamma borde på ett enkelt sätt kunna genomföras när det gäller konstföremål och antikviteter av större värde. Utskottet utgår ifrån att brottsförebyggande rådets brottsskyddsgrupp i sitt utredningsarbete kommer att framlägga förslag. Jag tolkar detta som en direkt beställning och har därför inget annat yrkande än bifall till utskottets hemställan. Jag vill uttala den förhoppningen att man snabbt kommer fram till en lösning av problemet. Jag tycker att det är ett problem som är relativt lättlöst. Om vi får en dämpning av den inbrottsvåg som vi har haft under det senaste året, vore det enligt min mening mycket värdefullt.

Herr talman! Herr Börjesson i Falköping har frågat mig om regeringen ämnar framlägga en proposition för riksdagen rörande ett bättre konsumentskydd på låsområdet, bl.a. genom auktoriseringssystem för låssmeder. Den s.k. låsutredningen avlämnade i början av år 1976 sitt betänkande Konsumentskydd på låsområdet. Betänkandet har remissbehandlats, och frågan bereds nu inom handelsdepartementet. Jag är därför inte beredd att nu göra några uttalanden om regeringens ställningstagande i frågan.

Herr talman! Jag beklagar att det svar som jag kan ge på det här stadiet är så pass intetsägande, men jag vill självfallet hålla med herr Börjesson i Falköping om att man på allt sätt bör anstränga sig för att hålla nere inbrottsfrekvensen. Beträffande de olika förslag som har framlagts i den utredning vi nu talar om är det, som herr Börjessom framhållit, så att man bl.a. föreslagit en offentlig auktorisation av låssmeder. Men vid den remissgenomgång vi haft tillfälle att göra visade det sig att ett antal remissinstanser, t.ex. konsumentombudsmannen, kommerskollegium och näringsfrihetsombudsmannen, inte anser sig kunna tillstyrka utredningens förslag i denna del. Samtidigt har förslaget om auktorisation tillstyrkts av bl.a. rikspolisstyrelsen och en rad näringslivsorganisationer. Vid den fortsatta behandlingen blir det därför en avvägning mellan de olika synpunkter som kommit fram. Vi får se om detta medel, med hänsyn till den resursinsats som ändå erfordras för att ha systemet, verkligen är effektivt när det gäller att nå det gemensamma målet att få ett bättre skydd på denna del av rättssäkerhetens område.

Herr talman! Herr Peterson i Nacka har frågat om finansministerns uttalande på SACO/SR-kongressen om den offentliga sektorn återspeglar den samlade regeringens uppfattning eller enbart herr Bohmans privata uppfattning. Svaret är, att det av herr Peterson felaktigt återgivna uttalandet i sin rätta lydelse återspeglar min uppfattning som chef för ekonomidepartementet och inom regeringen ansvarig för samhällsekonomiska frågor.

Herr talman! Jag ber att få tacka herr Bohman för svaret, som är något uppseendeväckande. Jag har inte felaktigt återgett vad herr Bohman sagt. Jag har hänvisat till hans uttalande om den offentliga sektorn. Det verkar av detta svar som om herr Bohman är inne på att vilja förneka det uttalande som han gjorde inför SACO/SR-kongressen. Jag har utgått från det manus som herr Bohman via kongressbyrån lät dela ut inför sitt framträdande på kongressen. På s. 34 står det att den offentliga sektorns alltför snabba ökning har skapat problem för oss. Det verkar litet märkvärdigt om herr Bohman inte vill bekräfta detta, eftersom det finns referat. Det fanns också kongressdeltagare som kritiserade herr Bohman för hans uttalande på den här punkten, och det kunde de inte gärna göra om herr Bohman inte verkligen hade angripit den offentliga sektorn inför kongressen. Numera händer det, herr talman, många märkliga saker i kanslihuset. Centern sviker vallöften på löpande band och herr Bohman skriver om sina tal. Nu efteråt har vi förgäves försökt att från herr Bohmans kansli få fram det tal som han anser sig ha hållit på kongressen. Men vi möts av det egendomliga svaret att herr Bohman fortfarande håller på att skriva om ett tal, som hölls för 13 dagar sedan. Jag vill därför ställa frågan om det var ett partipolitiskt tal som herr Bohman i efterhand försöker få anpassat till koalitionsbrödernas krav. Anledningen till att jag tog upp detta är det faktum att det varit något av en följetong från moderaterna att angripa och förfölja den offentliga sektorn. Vi socialdemokrater har reagerat och slagit tillbaka angreppen, eftersom den offentliga sektorn inte är någonting annat än sjukvård, pensioner, barnomsorg och åldringsvård, undervisning och arbetsmarknadsinsatser. Moderaternas politik och herr Bohmans uttalande på denna punkt är ett hot mot den trygghet som socialdemokratin har byggt upp för det stora folkflertalet i vårt land. Jag tror att herr Bohman är karl för sin hatt och kan ta till orda här i kammaren i dag utan att först fråga herrar Fälldin och Ahlmark om lov för att tala om vad han hade i tankarna, när han formulerade sitt tal till SACO/SR-kongressen. Herr Bohman! Två enkla frågor: Vilka reformer anser herr Bohman och den borgerliga regeringen borde vara ogenomförda? Vilken personal inom den offentliga sektorn skulle i dag inte ha varit anställd om herr Bohman och den borgerliga regeringen fått råda? Det uttalande som ni gjorde på SACO/SR-kongressen betecknades ju av pressen och i Dagens eko som så anmärkningsvärt, att jag finner ett svar på dessa frågor vara motiverat.
Herr talman! Herr Petersons i Nacka frågor hänger helt i luften, eftersom de anknyter till någonting helt annat än vad jag verkligen har sagt. Vad som kan ha stått i mitt första utkast till anförande lämnar jag därhän. Vad jag verkligen har sagt är helt avgörande. Jag har inte kategoriskt påstått att den offentliga sektorn har ökat alltför snabbt, utan jag har sagt följande: ”De höga marginalskatterna och den offentliga sektorns alltför snabba ökning i förhållande till bruttonationalprodukten utgör en av motorerna bakom problemtillväxten.” Med ”problemtillväxten” syftar jag i detta sammanhang självfallet på de svårigheter som Sveriges ekonomi har tagit i arv efter den regering i vilken herr Peterson själv var ledamot. Innebörden av mitt uttalande är alltså bl.a. att en snabbare ökning av produktionstillväxten möjliggör en snabbare tillväxt inom den offentliga sektorn och vice versa. Jag tror inte att herr Peterson är okunnig om att bruttonationalprodukten i vårt land under 1970-talets första hälft ökade med i runt tal 12 26 medan den offentliga konsumtionen ökade med 18 26. Under 1975 var motsvarande siffror 0,8 26 och hela 5,1 96 för den offentliga sektorn. I år räknar konjunkturinstitutet med att dessa siffror skall vara 1,5 96 för BNP och 3,7 26 för den offentliga konsumtionen. Sverige har under hela 1970-talet haft en lägre produktionstillväxt än under tidigare årtionden, och den har understigit genomsnittet i OECD, samtidigt som ökningen av den offentliga sektorn har gått relativt sett snabbare. Detta är en av orsakerna till de problem vi har i dag, problem som den regering i vilken herr Peterson var ledamot bär en stor del av ansvaret för.
Herr talman! Jag noterade ett par ting i herr Bohmans inlägg. Han talade om det första utkastet där han hade med den av mig redovisade formuleringen. Det var detta talutkast som utdelades på kongressen. Det var det som tidningarna refererade och det var också det som användes i det Eko-inslag, där den aktuella formuleringen åberopades. Men herr Bohman bekräftar att det nu finns ett slutligt talutkast. Sedan tar herr Bohman upp den ekonomiska tillväxten. Om vi i vårt land under perioden 1973-1976 skulle haft samma tillväxt som OECD totalt, skulle vi i år ha haft närmare 10 miljarder mindre att röra OSS med, om man utgår från konjunkturinstitutets höstrapport, prognosen för 1976. Det är intressant att herr Bohman inte förnekar sitt uttalande om att den offentliga sektorn skulle skapa problem. Det är mot den bakgrunden man skall se mina frågor om herr Bohmans inställning till den offentliga sektorn, som fortfarande kvarstår obesvarade. Jag tror inte att jag har kommit med något uppseendeväckande när jag har sagt att moderaterna alltid har haft ett gott öga — ont öga kanske är ett bättre uttryck — till den offentliga sektorn. I debatt efter debatt här i riksdagen har vi fått stå upp till försvar för den gemensamma samhällsverksamheten. Ytterligare ett par frågor: Är det sjukvårdsbiträdena och sjuksköterskorna som orsakar samhällsekonomiska problem, herr Bohman? Är det lärarna eller daghemspersonalen som enligt herr Bohmans sätt att resonera orsakar ekonomiska problem? Eller menar herr Bohman och den borgerliga regeringen att det är pensioner, barnbidrag och bostadstillägg som är för stora? Vilka reformer skulle herr Bohman vilja ha ogenomförda och vilka personalgrupper skulle icke ha varit anställda, om herr Bohman hade fått sin vilja igenom.
Herr talman! Snälla herr Peterson, ni har till mig ställt en fråga i vilken egenskap jag har talat inför SACO/SR. Den frågan har jag besvarat. Sedan har ni gått in i en stor ekonomisk debatt. Den kan vi ta när finansplanen redovisas. Då får herr Peterson tillfälle att älta detta, och då får jag också tillfälle att bemöta herr Petersons tokigheter beträffande OECD. I själva verket har Sverige legat långt under OECD. Hade vi haft samma utveckling som OECD, skulle vi ha haft 10-15 miljarder mer att dela på. Men låt mig — även om jag tycker att det är fel att nu gå in i en sakdebatt — ändå påminna herr Peterson om att 1975 års långtidsutredning i sitt alternativ II, alltså det som var offentligt-expansivt, ansåg att den offentliga konsumtionen inte kunde tillåtas öka snabbare än bruttonationalprodukten. I alternativ I skulle den offentliga konsumtionen öka bara hälften så snabbt som bruttonationalprodukten. Den förra regeringen, i vilken herr Peterson själv var med, skrev i kompletteringspropositionen i våras att man skulle göra en avvägning mellan utredningens alternativa inriktningar, dvs. att den offentliga konsumtionen fram till 1980 skulle öka långsammare än bruttonationalprodukten. De frågor som herr Peterson har ställt till mig, frågor som ligger utanför den fråga som han har ställt på vanligt sätt här i riksdagen, tycker jag att herr Peterson mot bakgrunden av vad jag här sagt själv skall svara på.
Herr talman! Snälla herr finansminister, förlåt mig, herr ekonomiminister skulle jag ha sagt; det ändras så mycket nu i den nya regeringen, tokigheterna får stå för herr Bohmans egen räkning. Det är i fråga om den ekonomiska utvecklingen 1973-1976 som jag har åberopat konjunkturinstitutets höstrapport. Med samma tillväxt som OECD totalt skulle Sverige ha haft närmare 10 miljarder mindre att röra sig med. Detta kan herr ekonomiministern själv ta del av i underlaget i konjunkturinstitutets höstrapport. Jag ställde en fråga med anledning av herr Bohmans uttalande på SACO/SR-kongressen om den offentliga sektorn. Det uttalandet var anmärkningsvärt, därför att det gällde enskilda människors trygghet i vårt land. Herr Bohman måste väl ha haft någonting i tankarna när han talade om den offentliga sektorn. Jag har den uppfattningen om den offentliga sektorn — och det har det socialdemokratiska partiet i sin helhet — att den är en nödvändighet för att kunna ge omsorg, service och trygghet åt människorna i vårt land. Vi tycker, i motsats till herr Bohman, att den offentliga sektorn inte är tillräcklig. Det finns många behov som inte är tillfredsställda, t.ex. när det gäller åldringsvård och barnomsorg. Där har vi krävt åtgärder och kommer att fortsätta att kräva åtgärder i opposition här i riksdagen.
Herr talman! Den här uppfattningen uttryckte inte den gamla regeringen i kompletteringspropositionen i våras. Men det må vara hänt att man ändrar sig väldigt fort sedan man kommit i opposition. För att två siffror inte skall stå helt oemotsagda skall jag läsa ur konjunkturinstitutets rapport. Det gäller bruttonationalprodukten 1975-1976 och prognos 1976-1977. 1975-1976 ökade bruttonationalprodukten i Sverige med 1,5 26 och för OECD-Europa med 4,5 26. Prognosen för 1976-1977 är för Sverige 2,5 96 — vilket jag tycker är rätt optimistiskt — och för OECD-Europa 4,5 HB. Kom inte och prata om siffror i fortsättningen.
Herr talman! Herr Bohman undviker fortfarande att tala om den offentliga sektorn. Jag förstår att det inte kan vara roligt för exempelvis koalitionsbrodern Ahlmark, som i går höll ett tal om att den offentliga sektorn måste byggas ut på långtidssjukvårdens område, att finna att samma regering har en ekonomiminister som säger att den offentliga sektorn är ett hot mot Sveriges ekonomi. Jag förstår att herr Bohman i dag inte vill ta upp frågan om den offentliga sektorn. Så till ekonomin och statistiken, herr Bohman! Enligt konjunkturinstitutets höstrapport — det är prognosen för 1976 — har Sverige under perioden 1973-1976 en ökning med 6,6 ”6 av den ekonomiska tillväxten. OECD totalt har en ökning med 3,4 96. Med samma tillväxt som OECD totalt skulle vi i år ha haft 9,8 miljarder mindre i total produktion. Detta är siffror som återfinns i underlaget till konjunkturinstitutets höstrapport, men som herr Bohman tydligen inte känner till. Därför kan jag bara hänvisa till den rapporten. Mina frågor när det gäller den offentliga sektorn kvarstår emellertid obesvarade. Herr ekonomiminister, vad var det för reformer och personalgrupper, som ni talade om på SACO/SR-kongressen? Skall verkligen de frågorna få stå obesvarade, herr Bohman?
Herr talman! Jag har en känsla av att herr Peterson i Nacka skulle må bra av att vänta med den fortsatta debatten tills finansplanen ligger på bordet. Då kan herr Peterson få svar på alla sina frågor.
Herr talman! Det verkar meningslöst att fortsätta att ställa frågor till herr Bohman om den offentliga sektorn, eftersom han vägrar att svara. Jag har ställt preciserade frågor om reformerna och om personalgrupperna. Svenska arbetsgivareföreningen och vissa näringslivsdirektörer gör inför en besvärlig avtalsrörelse egendomliga och vulgära angrepp på den offentliga sektorn. Jag beklagar att det finns uttalanden på den sidan som sammankopplas med uttalanden av landets ekonomiminister. Jag kan inte se detta som några lugnande besked inför en avtalsrörelse till alla de människor som arbetar inom den offentliga sektorn. Jag ber alltså, herr talman, att få återkomma i ärendet vid ett senare tillfälle då herr Bohman verkar vara litet mera benägen att svara på frågor.
Herr talman! Herr Peterson i Nacka hade haft full frihet att ställa den här frågan på vanligt sätt i riksdagen, men det har han inte gjort. Herr Peterson har i stället frågat mig i vilken egenskap jag har uttalat mig på SACO/SR-kongressen, och jag har svarat på den frågan, hövligt och vänligt.

Herr talman! Herr Lövenborg har frågat mig om jag avser att ta några särskilda initiativ med anledning av den spända situationen på en rad av landets fångvårdsanstalter. Herr Gahrton har frågat mig under vilka förutsättningar och i vilka sammanhang kriminalvårdens myndigheter bör förhandla med fångarnas företrädare. Jag besvarar frågorna i ett sammanhang. I 36 § lagen om kriminalvård i anstalt föreskrivs att med de begränsningar som följer av gällande bestämmelser och avtal för verksamheten inom kriminalvården har de intagna rätt att i lämplig ordning överlägga med anstaltsledningen i frågor som är av gemensamt intresse för de intagna. Härav framgår att sådana frågor på kriminalvårdens område som regleras genom författningar, beslut av anslagsbeviljande organ eller fackliga avtal inte kan bli föremål för beslut vid överläggningar i vilka de intagna deltar. Utformningen av lagrummet ger vid handen att överläggningsrätten har begränsats till att gälla den egna anstalten och där tjänstgörande personal. Kriminalvårdsstyrelsen har emellertid i olika sammanhang, på begäran av vederbörande anstaltschef, ansett sig kunna överlägga med de intagna på viss anstalt rörande förhållandena på den anstalten. Jag vill också erinra om att kravet på att företrädare för kriminalvårdsstyrelsen skall besöka anstalterna för förhandlingar i huvudsak rests av intagna vid vissa slutna riksanstalter. Dessa anstalter är sedan den 1 juli 1974 i organisatoriskt hänseende direkt underställda kriminalvårdsstyrelsen. Tjänstemän vid styrelsen utövar regelbundet tillsyn över dessa anstalter genom besök på anstalterna. Vid dessa besök förekommer regelmässigt dels samtal med enskilda intagna som önskar sådana samtal, dels överläggningar med de intagnas representanter i frågor som är gemensamma för de intagna vid resp. anstalt. Enligt vad jag har erfarit avser tjänstemän vid kriminlavårdsstyrelsen att inom ramen för denna verksamhet den 13 december i år besöka kriminalvårdsanstalten Hall. Jag har låtit informera mig om situationen för dagen på kriminalvårdsanstalterna. Några åtgärder från min sida är inte aktuella i anledning av den oro som på den senaste tiden gett sig till känna.

Herr talman! Jag ber att få tacka justitieministern för svaret. Där sägs bl.a. att ”sådana frågor på kriminalvårdens område som regleras genom författningar, beslut av anslagsbeviljande organ eller fackliga avtal inte kan bli föremål för beslut vid överläggningar i vilka de intagna deltar”, och statsrådet hänvisar på den punkten till 36 § lagen om kriminalvård i anstalt. Men det är klart att de kan. Här handlar det ju om vilja, och kan det inte bli beslut kan det i alla fall bli överläggningar. Sådana sker också av och till. Sedan ger justitieministern beskedet att den 13 december avser tjänstemän — ansvariga, får jag hoppas — att besöka Hall. Jag vill understryka att det är rätt långt till den 13 december och att det här rör sig om en mycket akut situation. På en rad anstalter strejkar nu internerna eller tillgriper andra aktionsformer, och det vittnar om att situationen på fång vårdsanstalterna verkligen inte är bra. Nu används också kollektiva bestraffningsformer, exempelvis indragning av permissioner, och det är i alla sammanhang en synnerligen tvivelaktig åtgärd. Jag har ställt min fråga mot bakgrunden av att man kan befara ännu allvarligare incidenter än de som nu har inträffat. Det är viktigt, tycker jag, att justitieministern med allvar och öppenhet funderar över vilka åtgärder som kan vidtas. Kriminalvårdsstyrelsen har nu avvisat förhandlingar. Vore det verkligen inte skäl att justitieministern personligen på plats sökte underrätta sig om hur det ligger till, vilka missnöjesanledningar som finns och hur befogade de är? Kriminalvårdsstyrelsens attityd att utan resonemang avvisa de krav som ställs tjänar ju inget vettigt syfte. I går genomförde internerna på 13 anstalter en ny aktion — 450 gick i strejk — på 10 nya platser; på Hall, i Tidaholm och i Malmö har man strejkat sedan tidigare. Man vill ha förhandlingar med kriminalvårdsstyrelsen, man vill ha bättre möjligheter till kontakt mellan de intagna och deras anhöriga, man vill ha marknadsmässiga löner. Det ställs krav på bättre sanitära förhållanden från flera håll där dessa är under all kritik, man kräver hyggligare behandling osv. Det är svårt att från utsidan fastställa om kraven är befogade, om all kritik är rättvis, men kriminalvårdsstyrelsens attityd att vägra förhandla eller ens resonera med de intagna tycker jag är helt oacceptabel. Här behövs i stället ett snabbt initiativ, om inte situationen skall förvärras. Metoden att genomföra kollektiva bestraffningar är också någonting felaktigt och stridande mot gängse rättsbegrepp. Det som nu sker är att kriminalvårdsstyrelsen drar in alla permissioner. Även de som inte deltar i aktionerna drabbas alltså. Anser verkligen justitieministern att detta är riktigt? Vore det inte skäl att i det här läget rekommendera kriminalvårdsstyrelsen att ta ett positivt initiativ för att förbättra atmosfären?

Herr talman! Jag tackar för svaret. Men jag kan knappast påstå att jag är särskilt nöjd. Den första stora fångstrejken inträffade 1968. Den ledde till samtal mellan anstaltsledningen och fångarnas förtroenderåd. År 1969 blev det kyligare och förtroenderådet på Hall upplöstes. Men 1970 ledde en spontan strejk igen till förhandlingar med anstaltschefen. Senare samma år ledde en strejk på Österåker till förhandlingar med dåvarande tillförordnade generaldirektören. Förhandlingar pågick medan 1 500 fångar på 22 anstalter strejkade. Resultatet blev centrala förhandlingar mellan kriminalvårdsstyrelsen och fångrepresentanter från anstalter i hela landet. Därefter följde centrala förhandlingar såväl i januari 1971 som senare i november 1971. Då ledde alltså protestaktioner från fångarna till förhandlingar såväl lokalt som centralt. Under de mellanliggande åren har det förekommit strejker, dock inte i samma omfattning som nu. Men nu leder protestaktioner till kalla handen. De leder till en arrogant attityd från kriminalvårdsmyndigheterna. De leder till repressalier som är tvivelaktiga, inte minst mot bakgrund av den nya lagstiftning om isolering inom kriminalvården som riksdagen tog tidigare i år. Jag kan ge ett exempel på arrogansen. Chefen för Malmöfängelset säger i ett remissyttrande till kriminalvårdsstyrelsen att strejken ”är en form av exhibitionism, som väl är helt begriplig med hänsyn till de intagnas mentalitet och situation”. Det vore ett renhållningsarbete om justitieministern kunde ta avstånd från en sådan tolkning av vad som sker på landets fångvårdsanstalter. Jag sade att repressalierna är synnerligen tvivelaktiga. Man tillgriper alltså isolering av dem som deltar i strejken, man tillgriper kollektivt permissionsförbud. Men i den ändrade 47 § lagen om kriminalvård i anstalt finns det bara två typer av disciplinär bestraffning. Den ena är varning, den andra är att högst tio dagar av strafftiden icke skall inräknas i verkställighetstiden. Enligt den lagen finns alltså inte vare sig isolering eller kollektivt permissionsförbud som bestraffningsform. Jag skulle gärna vilja att justitieministern här klart deklarerade på vilka grunder de repressalier som i dag förekommer ute på anstalterna är förenliga med den gällande lagstiftningen.

Herr talman! Jag vill understryka att utöver bestämmelserna i 36 § lagen om kriminalvård i anstalt, som jag redogjorde för tidigare, finns det inte några bestämmelser om överläggningar mellan kriminalvårdens myndigheter och de intagna. I det sammanhanget vill jag anmärka att det ingalunda är fråga om ett partsförhållande mellan de intagna och kriminalvårdsstyrelsen och att man därför inte kan göra några jämförelser med förhållandet på arbetsmarknaden i fråga om förhandlingar. Herr Lövenborg och även herr Gahrton har sagt att det skulle förekomma kollektiva bestraffningar, som enligt herr Gahrton inte hade stöd i gällande bestämmelser. Jag vill framhålla att vad som har föreskrivits från kriminalvårdsstyrelsens sida är bl.a. att permissioner skulle dras in på de anstalter där strejker pågick, oavsett om de intagna deltog i strejken eller inte. Vidare har styresmannen bemyndigats att låsa in de intagna även under fritid om detta erfordrades för att ordning och säkerhet skulle kunna upprätthållas. Detta är alltså icke några bestraffningar utan åtgärder som har ansetts erforderliga med hänsyn till att personalen under den pågående strejken är sysselsatt med att hålla förhör med de intagna och därför inte kan förbereda permissioner i vanlig ordning. Likaså kan inlåsning tillgripas om styresmannen anser att det är erforderligt ur säkerhetssynpunkt.

Herr talman! Nu säger herr justitieministern att den kollektiva bestraffningen inte skall uppfattas som en kollektiv bestraffning, utan att det handlar om andra saker — det handlar om att hålla ordning osv. Nr 38 Men faktum är att detta är en kollektiv bestraffning som drabbar alla, Torsdagen den oavsett om de deltagit i strejk eller ej. Jag tror att det hade varit bra 2 december 1976 om justitieministern hade tagit avstånd från kollektiv bestraffning, därför = att det finns inget stöd för sådan i behandlingslagen. Om situationen på Kriminalvårdsstyrelsen kan naturligtvis behålla den hårdnackade at — fångvårdsanstaltertityden att man inte skall förhandla under pågående strejk, men här finns — na — det vill jag påstå — ett partsförhållande, även om det inte heter så. I praktiken handlar det om det. Här är också fråga om huruvida prestigen skall väga tyngre än målsättningen att förbättra atmosfären. Om man som jag under min tid i justitieutskottet besökt åtskilliga av landets fångvårdsanstalter vet man att det existerar uppenbara missförhållanden, som verkligen inte bidrar till att förbättra någon människa utan enbart till att förstärka aggressioner. Jag har i likhet med landets tidigare justitieminister aldrig trott på att fängelsevistelse gör människor bättre eller att det är någon vettig form att tackla samhällsproblemen på. Men fångvårdsanstalter kommer med sannolikhet att finnas under lång tid framöver, och då gäller det ju att göra förhållandena så drägliga som möjligt för dem som finns bakom murar och taggtråd. Justitieminister Romanus har ännu inte haft tillfälle att i denna kammare utveckla sin grundläggande filosofi på det kriminalpolitiska området, men det finns en uppenbar möjlighet för justitieministern att bidra till en lösning av det nu så fastlåsta läget. Inte så att justitieministern skall diktera för kriminalvårdsstyrelsen, för då blir han beskylld för ministerstyre, men statsrådet kan ha sådana bestämda meningar att kriminalvårdsstyrelsen inte kan nonchalera dem. Och jag tycker verkligen att i det här fallet vore det på sin plats.

Herr talman! Justitieministern tolkar den nya lagen om kriminalvård från 1974 så att centrala förhandlingar på sådant sätt som skedde 1970 och 1971 tydligen inte kan förekomma. Jag var inte ledamot av riksdagen 1974, så jag vet inte om kammaren var medveten om att man gjorde en inskränkning i förhandlingsmöjligheterna inom kriminalvården. Jag vågar en gissning att kammaren inte var medveten om det. Justitieministern säger också att man inte kan jämföra med förhållandena på arbetsmarknaden. Då är det ganska märkligt att läsa en rapport från brottsförebyggande rådets arbetsgrupp rörande anpassningsstöd åt straffade, som heter ”Anpassning i arbetslivet”, där det bl.a. heter: ”Med idéer hämtade t ex från länkrörelsen skulle fd straffade kunna ge frigivna ett psykologiskt stöd som hjälper dem över den första tidens motgångar och besvikelser. Likaså bör den fackliga medvetenheten hos de intagna på anstalterna uppmuntras. Även om det nuvarande sanktionssystemet inte möjliggör företagsdemokrati vid anstalterna i samma utsträckning som i arbetslivet, bör de intagnas vilja att organisera sig och hävda vissa gemensamma intressen betraktas som ett positivt inslag 1 i anstaltslivet — något att bygga vidare på inför frigivningen.” Jag vill fråga justitieministern om han anser att kriminalvårdsmyndigheternas agerande i dag är i överensstämmelse med den grundsyn som brottsförebyggande rådet här har gett uttryck för. Om han inte anser det vill jag fråga: På vilket sätt har läget förändrats? Och vill justitieministern vidta några åtgärder?

Är det verkligen justitieministerns mening att det skall gå till så, och vad fyller i så fall utredningen om isolering inom kriminalvården för funktion? Vi skall ju enligt direktiven plocka bort de rester av isoleringsstraffet som finns kvar.
Herr talman! Till herr Lövenborg vill jag endast säga att det inte i dag är tillfälle att närmare utveckla de allmänna principerna inom kriminalvården. Herr Gahrton uppger att det skulle ha skett någon ändring på det här området 1974 genom den nya lagen om kriminalvård i anstalt. Nej, tidigare fanns inga bestämmelser alls. De bestämmelser som nu finns tillkom 1974. Det är klart att överläggningar kan ske i denna fråga. Det är också, som jag nämnde i mitt svar, kriminalvårdsstyrelsens avsikt att komma till diskussion på denna punkt.
Herr talman! Att justitieministern inte kan utveckla sin kriminalpolitiska filosofi inom ramen för den här lilla frågedebatten har jag naturligtvis all förståelse för. Jag vill ännu en gång återkomma till frågan, om det är riktigt att tillämpa kollektiva bestraffningsformer såsom indragning av permissionerna. Jag tycker att den här debatten redan visat att man inte får göra så. Det finns inget stöd i behandlingslagen för att gå fram på det sättet. Kriminalvårdsstyrelsen har därmed gått utöver sina befogenheter. Jag hinner med att ta upp ett annat krav som ställs i sammanhanget. Det handlar om att de intagnas arbete skall betraktas som meningsfullt och att de intagna när de lämnar fängelserna skall vara bättre rustade för återinträde i det normala livet. Kravet gäller alltså marknadsanpassade löner. Jag ställer frågan: Kan justitieministern säga om det förbereds förslag till marknadsanpassade löner på samtliga fångvårdsanstalter, och när kan det förslaget i så fall bli verklighet? Jag tror att ett sådant besked Nr 38 skulle tas emot mycket positivt. Torsdagen den
Herr talman! Justitieministern säger att det tidigare inte fanns några — Om situationen på bestämmelser alls. Om det fanns bestämmelser eller om det fanns en — fångvårdsanstalterpraxis, är faktum ändå att det 1970-1971 förekom centrala förhandlingar — na under betydande uppmärksamhet och med en betydande organisatorisk insats såväl av kriminalvårdsledningen som av fångarnas organisationer. Om justitieministern nu i sitt svar hänvisar till lagen från 1974 och säger: ”Utformningen av lagrummet ger vid handen att överläggningsrätten har begränsats till att gälla den egna anstalten och där tjänstgörande personal” måste detta väl ändå enligt varje rimlig tolkning innebära en förändring, en förändring till större restriktivitet! Jag noterar att justitieministern inte svarar på min fråga, om de re pressalier som nu drabbar fångarna är förenliga med intentionerna bakom — och för den delen också med lagtexten i — det beslut som riksdagen fattade i våras. Jag hoppas att justitieministern vill ge ett svar på den frågan. Det vore märkligt om man som riksdagsledamot skulle vara tvungen att vända sig till JO för att få klart för sig om myndigheternas beslut är i överensstämmelse med riksdagens intentioner och den politiska vilja som väl ändå måste finnas på regeringsnivå. Jag vill bara avslutningsvis ställa en fråga. Det finns en oro nu för att det har skett en försämring av kriminalpolitiken efter den nya regeringens tillträde. Jag vill gärna att dessa farhågor med kraft dementeras, så att det går hem hos alla dem som jobbar inom kriminalvården.
Herr talman! Med anledning av den fråga herr Lövenborg nu riktade till mig kan jag säga att frågan om en utredning angående arbetsmarknadsanpassad lön på fängelserna f.n. - på grund av en framställning från riksdagen — är under övervägande i justitiedepartementet. Beträffande vad herr Gahrton sade i sitt senaste anförande vill jag bestrida att regeringen har vidtagit några åtgärder i fråga om förhållandena på anstalterna. Den lagstiftning som gällde före den 19 september 1976 gäller fortfarande. Såvitt jag har mig bekant har inte heller kriminalvårdsstyrelsen utfärdat några ändrade föreskrifter innan oroligheterna började. Frågeställarna talar om en spänd situation och oro på fängelserna. Jag menar att det är klart att personalen sedan strejkerna började blivit mer än vanligt sysselsatt med sådana frågor och därför inte kan hinna med att tillämpa vanliga regler om permissioner och bevilja permissioner i samma utsträckning som förut.
Herr talman! Jag tycker att den fortsatta debatten har givit belägg för riktigtheten i mitt påstående att det inte finns något stöd i behand 17 lingslagen för att på detta sätt kollektivt bestraffa genom indragna permissioner och att kriminalvårdsstyrelsen därför har gått utöver sina befogenheter. Jag noterar beskedet att man jobbar med frågan om marknadsanpassade löner. Jag ställde frågan därför att vi har haft ett regimskifte, och jag hoppas verkligen att det regimskiftet inte sätter stopp för vissa positiva steg som planerades under den förra regeringens senare tid.
Herr talman! Jag noterar justitieministerns principiella förklaring att ingen förändring har skett. Jag vill verkligen betona att vi från mitt parti inte har gått till val på ökad restriktivitet av negativt innehåll inom kriminalvården. Vi har tvärtom ofta haft anledning att kräva en liberalisering i den bemärkelsen att kriminalvården skall göra det lättare för de intagna att återanpassa sig till samhällslivet, inte minst till arbetslivet. Då är den fackliga medvetenheten, det fackliga kunnandet av central betydelse. Facklig organisation inom fängelsesystemets ram måste därför ta sig uttryck i protest mot fängelsets vardag som sådan. Jag noterar som sagt det principiella ställningstagandet, och jag hoppas verkligen att det går hem hos alla dem ute på anstalterna som har anledning att noga lyssna på vad som här sägs. Jag hade också hoppats att det hade synts litet mer i praxis, att det hade synts när det gällde repressalierna — att dessa hade varit mer i överensstämmelse med de intentioner som riksdagen hade i sitt beslut i våras — och att det hade synts när det gällt förhandlingsinställningen. Det är ändå ett faktum att 1970-1971 kunde man ha centrala förhandlingar inom kriminalvården, men i dag kan man uppenbarligen inte ha sådana. Det beklagar jag starkt.

Herr talman! Herr Siegbahn har frågat mig vilka principer som gäller för polisens handlande vid åtgärder som den s.k. ockupationen av Kungstorget i Göteborg och det ianspråktagande av viss privat egendom som därvid har ägt rum. Polisens huvuduppgift är att upprätthålla allmän ordning och säkerhet. När det gäller polisens befogenhet och skyldighet att ingripa för detta ändamål gäller vissa allmänna grundsatser som också återspeglas i polisinstruktionen. Polisen skall sålunda alltid försöka vinna rättelse genom upplysningar och anmaningar, innan tvångsåtgärd får tillgripas. En annan ledande princip för polisverksamheten har sedan gammalt ansetts vara att polisen inte för att genomföra en tjänsteåtgärd får använda större mått av tvång eller våld än som är försvarligt med hänsyn till åtgärdens Nr 38 syfte. I enlighet härmed anses polisen vara skyldig att vid ett ifrågasatt Torsdagen den ingripande noggrant väga fördelarna och nackdelarna av ingripandet och 2 december 1976 dess konsekvenser mot varandra. Ibland kan detta leda till att ett in== gripande som kanske annars skulle kunna anses befogat måste uppskjutas, Om principerna för t.ex. av det skälet att det just i den aktuella situationen bedöms kunna = visst slag av skada snarare än gagna den allmänna ordningen och säkerheten. polisingripande Det ankommer på polisledningen att självständigt överväga formerna för polisens åtgärder vid en händelseutveckling av det slag som den som vi nu har bevittnat vid Kungstorget i Göteborg. Jag vill till sist understryka att sådana situationer kan ställa polisledningen inför ytterst grannlaga och vanskliga bedömningar.

Herr talman! Jag ber att få tacka justitieministern för svaret. Detta är en allvarlig principfråga, och jag skall inte uppehålla mig vid några speciella detaljer i det konkreta fallet. Jag vill ändå nämna att det här bl.a. rör sig om skyldigheter för enskilda företagare att i enlighet med gällande lagstiftning — byggnadsstadgan — anordna vissa garageplatser i samband med nyeller ombyggnad. Det kanske kan riktas viss kritik mot politiker ur olika läger för handläggningen av ärendet, inte minst för kortsiktiga taktiska spekulationer i popularitet. Om själva händelseförloppet skall jag bara nämna att ockupanterna enligt samstämmiga uppgifter stulit ström från byggnadsföretaget och lagt sig till med, sågat upp etc. diverse byggnadsmaterial. Dessutom har de lyckats installera en telefon på platsen. På min förfrågan har televerket medgivit att detta skett i strid mot gällande bestämmelser. Mot dessa olagliga handlingar begärdes polishjälp. Polisen var dock länge overksam men vidtog efter en tid den begränsade åtgärden att man lyfte bort ockupanterna, som omedelbart återkom och åter olagligt ianspråktog materielen. Polisens motivering för åtgärdens utformning mår bäst av att inte återges. Den faktiska effekten blev självfallet att man — i motsats till syftet — uppmuntrade ockupanterna. Enligt min uppfattning är polisens uppgift tveklöst att underlätta genomförandet av i laglig ordning fattade beslut. I vissa tidningar har den groteska uppfattningen framförts, att det skulle ankomma på polisen att göra något slags bedömning av riktigheten eller lämpligheten av politiska beslut. Har vederbörande verkligen tänkt igenom konsekvenserna av sina tankegångar? Detta skulle ju i realiteten innebära att vi gav klartecken för skapandet av en polisstat eller i varje fall började vandra på den vägen. Jag vore tacksam om justitieministern på regeringens vägnar klarare ville bekräfta att ”land skall med lag byggas” och att polisens uppgift endast och uteslutande är att — självfallet på ett smidigt sätt — underlätta genomförandet av fattade beslut. Jag måste säga att det svar jag fått 19 från den synpunkten inte är särskilt tillfredsställande. Vill man tolka detta illvilligt kan det innebära att polisen inte bara skall göra en prövning av när och exakt hur ingripande skall ske utan även en bedömning av om den beslutade åtgärden är viktig nog för att kräva att polisen ser till att den kan genomföras. Jag förmodar att detta inte är justitieministerns mening. Det är klart att man kan anse att vår demokrati inte fungerar tillfredsställande och att de enskilda människorna inte har tillräckligt mycket att säga till om. Men då får man se till att man skapar lagliga former för inflytande. Man kan inte tillåta att vilken liten självvald grupp som helst på detta sätt kräver att ett beslut om en viss åtgärd skall upphävas. Man kan t.ex. införa folkomröstningar både på kommunal nivå och på riksnivå. En sådan ordning har mitt parti varit anhängare av. Då ger man de enskilda ett inflytande. Men man kan inte acceptera att vilken grupp som helst i en viss situation vidtar åtgärder av den här typen.

Herr talman! När det gäller frågan om polisens formella befogenhet att ingripa i det aktuella fallet vill jag först framhålla att situationen måste betraktas mot bakgrunden av grundlagens regler om mötesfrihet och demonstrationsrätt och mot bakgrunden av de begränsningar i polisens rätt att upplösa allmän sammankomst som föreskrivs i lagen om allmänna sammankomster. Denna lag ger polisen rätt att upplösa sådan sammankomst, bl.a. om mötet föranleder svårare oordning eller avsevärd fara för de närvarande och andra åtgärder har visat sig otillräckliga för att återställa ordningen eller bereda skydd åt de närvarande. Om en allmän sammankomst innefattar olaga intrång på en plats som inrättats för visst ändamål och som det är angeläget att kunna freda för obehöriga, t.ex. en avgränsad byggnadsplats, har polisen vidare rätt att ingripa med stöd av sina allmänna befogenheter för upprätthållande av ordning och säkerhet. Men i enlighet med vad jag nyss framhöll måste formerna för ett sådant ingripande noggrant övervägas från olika synpunkter, och där kan också lämplighetsöverväganden komma med i bilden, inte i fråga om den politiska bakgrunden utan med utgångspunkt i en bedömning av om det är lämpligt för polisen avt göra ett ingripande. Den redovisning av ärendet som lämnats mig synes ge vid handen att polisledningen handlagt ärendet med lugn och gott omdöme. Enligt vad jag erfarit är fallet f. ö. föremål för JO:s prövning och kan alltså förutsättas den vägen bli närmare belyst.
Herr talman! Det är naturligtvis inte önskvärt att här gå in på det enskilda fallet. Men mycket av vad justitieministern sade gällde ordnad demonstration på en offentlig plats. Det kanske kan råda delade meningar om detta är relevant. I detta fall var det fråga om en privat, uthyrd arbetsplats, och den som disponerade arbetsplatsen enligt avtal hade be gärt polisingripande. Det måste väl då vara polisens uppgift att tillse att hans rätt inte träddes för när. Självfallet ankommer det på polisen att bedöma i vilken takt åtgärder skall vidtas. Men som jag nyss sade blev den enda effekten av polisens ingripande att ockupanterna fick en uppmuntran. Det är visserligen inte riksdagens uppgift att bedöma polisens åtgärder i det enskilda fallet, men jag vill ändå inte undanhålla den reflexionen att jag inte kan instämma i justitieministerns positiva uttalande. Det inträffade kan få konsekvenser för framtiden, vilket egentligen är det allvarligaste. Bara i Göteborg blir flera liknande frågor aktuella, t.ex. Hagaområdets sanering, där det finns rakt motsatta politiska intressen. Nu kan ju en stor eller liten grupp få den uppfattningen att det i framtiden är fritt fram för att ockupera ett område och förhindra genomförandet av ett beslut. Dessutom har det sagts mig att många polismän, när de velat ta hand om olika människor, mötts av kommentaren: Ja, mig kan ni gripa, men när det gäller de stora sakerna är ni väldigt försiktiga och inaktiva. — Det inträffade har alltså skapat en stor olust även inom poliskåren. Det centrala är emellertid de principiella konsekvenserna. Jag tycker inte att justitieministern tillräckligt klart har framhållit vikten av att i demokratisk ordning fattade beslut skall kunna genomföras.

Herr talman! Herr Börjesson i Falköping har mot bakgrund av den nya lag om arbetsskadeförsäkring som träder i kraft den 1 juli 1977 frågat mig om jag vill medverka till att livräntor, som utgår enligt äldre lag, från den 1 juli 1977 räknas upp och i vissa fall omräknas till engångsbelopp. Yrkesskadeförsäkringskommittén har nyligen i sitt slutbetänkande enhälligt föreslagit att äldre egenlivräntor, som grundas på minst 25-procentig invaliditet, och efterlevandelivräntor skall räknas upp med 30, 20 eller 10 26 beroende på om skadan har inträffat före år 1955, under åren 1955-1967 eller senare. Lägsta uppräkning skall vara 500 kr. Uppräkningarna föreslås ske samtidigt med att den nya arbetsskadeförsäkringen träder i kraft den 1 juli 1977. Betänkandet har just remissbehandlats och kommitténs förslag övervägs f. n. inom socialdepartementet. Avsikten är att förslagen skall behandlas i en proposition, som skall föreläggas riksdagen i början av nästa år. I samband därmed ämnar jag redovisa min inställning till de olika delförslagen.

Herr talman! Fru Hjelm-Wallén har frågat mig av vilka skäl regeringen inte begagnade möjligheten att genom förslag i tilläggsbudgeten ytter ligare öka utbildningen av förskollärare. Nr 38 Behovet av utbildad personal för samhällets barnomsorg är stort. Den Torsdagen den i förhållande till överenskommelsen mellan staten och Svenska kom 2 december 1976 munförbundet högre igångsättningstakten när det gäller barnstugorunder I innevarande år kan komma att innebära att vi får ett tillfälligt ökat ut — Om ökad utbildning bildningsbehov. av förskollärare Regeringen uppdrog hösten 1974 åt skolöverstyrelsen att utreda behovet av personal för barnomsorgsyrken. Innan dessa prognoser i vad avser det långsiktiga behovet av personal har slutförts bör enligt min mening några extraordinära utbildningsinsatser inte göras. Någon säker grund för bedömningen av utbildningsbehovet på längre sikt förelåg således inte vid slutbehandlingen av tilläggsbudget I. Enligt regeringsförklaringen skall utbildningen av personal för barnomsorgen ökas. I samband med proposition om anslag till den högre utbildningen för nästa budgetår kommer regeringen bl.a. att redovisa sin bedömning av behovet av ytterligare utbildningsplatser i förskollärarutbildningen.

Herr talman! Jag vill tacka för svaret, som dess värre inte innehöll någonting annat än en undanflykt. Jag känner väl till att skolöverstyrelsen har ett uppdrag att utarbeta en prognos över personalbehovet och utbildningsbehovet inom barnomsorgen fram till år 1990. Men det är inte detta långsiktiga behov jag har tagit upp i min fråga utan det som just nu är aktuellt. Genom överenskommelsen mellan staten och Kommunförbundet förra hösten om den kraftiga utbyggnaden av barnomsorgen vidtog den socialdemokratiska regeringen extraordinära åtgärder för att öka personalutbildningen. Gränsen för ökningen sattes av tillgängliga lokaler, lärare och praktikplatser. Under sommaren 1976 kunde beräknas att kommunerna under året ytterligare skulle öka igångsättningstakten från planerade 16 000 platser till 27 000. Så snart den socialdemokratiska regeringen fick kännedom om de siffrorna började vi undersöka om alla utbildningsmöjligheter var uttömda, och vi prövade huruvida utbildningarna kunde ökas ytterligare redan detta läsår. I första hand skulle det röra sig om ytterligare klasser inom förskollärarutbildningen, ytterligare kurser för barnskötare, särskilt sådana kurser som vänder sig till vuxna med erfarenhet från arbete bland barn och ungdom, vidare reaktiveringskurser för utbildad men icke yrkesverksam förskolepersonal samt ytterligare utbildning av fler lärarutbildare inom dessa utbildningar. Tyvärr fick den socialdemokratiska regeringen inte möjlighet att realisera dessa initiativ, och den borgerliga regeringen upplever inte detta som ett område som förtjänar dess insatser. Det är en synnerligen svag regering, menar jag, som inför sådana besked om snabbare utbyggnadstakt sitter med armarna i kors och väntar på 23 SÖ:s prognoser för behov som skulle gälla tiden till år 1990. Det är ju akuta åtgärder som behövs för att daghemsplatser som blir byggda också skall komma i verksamhet med utbildad personal. Vad man politiskt arbetar med och kämpar för är alltid en fråga om prioriteringar. Det är bara att konstatera att detta område inte prioriteras av borgerliga politiker i regeringen. Jag beklagar det.

Herr talman! Jag vill erinra kammaren, liksom fru Hjelm-Wallén nyss själv har gjort, om att den nuvarande utbildningskapaciteten har beslutats med utgångspunkt i dåvarande statsrådet Hjelm-Walléns bedömningar. På hennes förslag beslöt riksdagen i våras att öka utbildningen av förskollärare innevarande budgetår så långt utbildningsorganisationen medgav. Praktiska skäl satte en spärr för ytterligare utbyggnad. Tillfälliga svängningar i utbyggnadstakten för barnstugor — som den som nu kunnat förmärkas — bör inte leda till en ryckighet i utbildningsplaneringen. Som fru Hjelm-Wallén nämnde alldeles nyss är en ökning av utbildningskapaciteten förenad med en rad praktiska problem, 1. ex. i fråga om antagning av studerande, utbildning av seminarielärare m.m. Detta gör, enligt min bedömning, att man under pågående läsår bör visa stor försiktighet med att vidta sådana åtgärder. Jag tycker inte att fru Hjelm-Wallén skall dra så vittgående slutsatser av vad jag här svarar på fru Hjelm-Walléns fråga. Det råder faktiskt inte fullkomlig passivitet i utbildningsdepartementet sedan fru Hjelm Wallén lämnade det, det kan jag försäkra.
Herr talman! Normalt sett är det riktigt att man bör akta sig för att göra ytterligare insatser under löpande läsår. Det ställer alltid till stora problem för dem som har att handlägga planeringen. Men denna situation är ju helt unik. Redan de insatser vi gjorde förra året var av extraordinär karaktär. När dessutom kommunerna nu bygger så mycket mera än som var beräknat, kan de som har riksansvaret inte sitta med armarna i kors. Det är detta jag tycker mig märka har skett, eftersom den borgerliga regeringen inte utnyttjade möjligheten att i tilläggsbudget föreslå ytterligare åtgärder.

Herr talman! Jag vill ännu en gång försäkra fru Hjelm-Wallén och alla andra oroliga medborgare i detta land att vi icke sitter med armarna i kors. Regeringen utgår för sin del i planeringen av antalet utbildningsplatser från behovet av förskollärare under den kommande femårsperioden. Nu gjorda beräkningar visar, att sammantaget för de två första åren ligger utbyggnadstakten i nivå med överenskommelsen mellan staten och Kommunförbundet. Inga tecken finns f. n. som innebär att förut Av pressuttalanden har jag förstått, och kanske kunnat utläsa här i dag också, att den förra regeringen hade planer på att försöka öka kapaciteten i förskollärarutbildningen. Jag utgår ifrån att det fanns planer på många områden. Men för att — Om ökad utbildning lägga fram förslag i tilläggsbudget, dvs. vid sidan av det ordinarie bud = av förskollärare getarbetet, torde ändå krävas att viss händelse har inträffat som nödvändiggör en sådan åtgärd. Det framgår av mitt svar, som jag nu lämnat, att detta enligt vårt bedömande inte är förhållandet.
Herr talman! Fru Mogård talar om perioden fram till 1981. Jag talar om det akuta läge som uppkommit i och med det som hände under 1976. Kommunerna byggde då inte 16 000 platser, som var beräknat, utan 27 000 platser. Detta måste väl ändå vara en sådan förändring som skulle kunnat möjliggöra för regeringen att lägga fram ett förslag om ytterligare utbildning med start redan till våren, om viljan till det hade funnits. Jag bara konstaterar att den viljan inte fanns.
Herr talman! Jag tycker kanske att vi kunde sluta med att ifrågasätta varandras goda vilja. Det är ju faktiskt inte detta diskussionen gäller, utan vilken bedömning den nuvarande regeringen har gjort i förhållande till den tidigare regeringens eventuella planer. Jag är inte så alldeles säker på att den tidigare regeringen heller skulle ha funnit det lämpligt, med hänsyn till att vi inte skall ha ryckighet i planeringen, att komma med förslag i tilläggsbudgeten. Det är klart att fru Hjelm-Wallén alltid kan säga: Jo, visst hade vi tänkt det. Då svarar jag: Men det var ju synd, för vi tänker inte likadant!
Herr talman! Nej, det är riktigt — vi tänker inte likadant. Planerna var så långt utformade att efter kontakter mellan ministrarna i socialdepartementet och utbildningsdepartementet offentliggjorde jag de planer som vi hade. Det gjorde jag i ett tal den 31 augusti, så fru Mogård behöver inte sätta det i fråga. Men situationen är den att vi tänker inte likadant och prioriterar tydligen inte detta område på samma sätt. Jag beklagar det.

Herr talman!

Redan innan Sverige anslöt sig till Wienkonventionen skedde enligt etablerad praxis utländska ambassaders kontakter med svenska departement och myndigheter genom utrikesdepartementet. När utländska ambassader i sina kontakter med utrikesdepartementet tar upp frågor som berör andra departements eller myndigheters verksamhet vidarebefordrar således utrikesdepartementet, i enlighet med Wienkonventionen och etablerad praxis, vad ambassaden haft att anföra för berörd parts kännedom.

Herr talman! Jag tackar för svaret.

Är det så jag skall tolka fru utrikesministerns svar, då är det uppseendeväckande. Dewta är ju i realiteten vad som har hänt i det här fallet. Den iranske ambassadören gick upp till UD, beklagade sig och framförde, efter vad jag kan förstå, direkt kravet att Solnapolisen skulle avpollettera den anställde tolken. Ordningen bör väl i dylika fall ändå vara att UD bestämt avvisar sådan inblandning från ambassadörers sida. Och vidare: UD skall väl inte heller vidarebefordra handlingar — låt vara att det nu var en PM - till polismyndigheten, för det är ju indirekt att tillgodose den här ambassadörens krav. UD:s handlande i det här fallet strider såvitt jag kan förstå mot regeringsformens 11 kap. 75, och jag vill ställa två frågor: 1. Tänker utrikesministern i fortsättningen bestämt avvisa utländska beskickningschefers försök att kränka svensk suveränitet? 2. Tänker utrikesministern se till att svenska myndigheter — i detta fall UD —- i fortsättningen inte bryter mot svensk grundlag?

Nr 38 Herr talman! Jag vill som svar på de två frågor som herr Måbrink slutade sitt anförande med säga att även den här regeringen — det var under den förra som ärendet handlades i utrikesdepartementet — själv fallet kommer att följa svensk lag och kommer också, vilket är viktigt - Om utländsk att understryka, att: liksom andra berörda följa den överenskommelse = beskicknings som Wienkonventionen utgör.

Men vi har också att informera berörda myndigheter om uppgifter av det här slaget som vi får. Det är myndigheterna själva som sedan drar slutsatserna. Och det vore helt felaktigt om vi skulle blanda oss i de svenska myndigheternas ämbetsutövning. Den prövas ju av rättsvårdande myndigheter. Eftersom Wienkonventionen fungerar som den gör blir det inte ett springande mellan ambassaderna och svenska myndigheter, utan nu sker kontakten genom UD, och det är alltså en garanti. Vi skulle kunna få ett helt oacceptabelt förhållande, om am bassaderna själva i sådana här fall skulle uppsöka berörda myndigheter. Vi har alltså följt de konventioner som vi anslutit oss till, och UD har på intet sätt påverkat det utslag som sedan blev följden av polis myndighetens bedömningar. I själva verket skulle vi, om vi drog alldeles speciella slutsatser när vi överlämnar en uppgift till en myndighet, ha utövat påverkan, men det gör vi inte när vi handlar på det sätt som vi hitintills gjort.
Herr talman! Vad utrikesministern nu sagt kan jag inte tolka på annat sätt än att den här nya regeringen kommer att fortsätta med en av de galenskaper som den förra gjorde sig skyldig till. Det är riktigt att den politiske chefen vid UD påpekat att man inte kan blanda sig i en enskild myndighets personalförhållanden. Men UD skulle, om UD handlat korrekt, ha nöjt sig med den informationen till den utländske ambassadören. Det gjorde emellertid inte UD utan skickade över en pekpinne till polismyndigheten i Solna och refererade ambassadörens tal. Och polismyndigheten drog en slutsats, som tydligen sker i sådana här sammanhang, och avskedade nära nog tolken. Därefter ringde man upp en tjänsteman vid UD och berättade att åtgärder hade vidtagits. Därmed var man nöjd vid UD, och den iranske ambassadören var naturligtvis också jättenöjd, för det var precis så han ville att det skulle fungera. Jag kan inte acceptera och inte heller tro, fru utrikesminister, att Wienkonventionen innehåller bestämmelser om att främmande länder skall kunna blanda sig i svenska myndigheters personalpolitik.
Herr talman! Jag vill påpeka att det inte var någon pekpinne som riktades mot den myndighet som var berörd i det här avseendet utan en upplysning som lämnades. Det är myndigheten själv som har att dra slutsatserna. Skulle vi däremot gå in för en ny praxis, i strid mot Wienkonventionen, och göra avgränsningar i upplysningarna skulle det uppfattas som pekpinnar. Det är det vi velat undvika i det här fallet — och vi kommer att göra så fortsättningsvis. Men i situationer där det står i uppenbar strid mot svensk lag och de konventioner vi anslutit oss till att vidarebefordra upplysningar kommer vi inte att göra det.

Herr talman! Men, fru utrikesminister, vad UD nu gjort strider ju mot grundlagens 11 kap. 7 §. Det går inte att komma undan med att säga: Det var inte direkta order, det var bara en PM, en upplysning. Tydligen uppfattades det hela ändå av polismyndigheten i Solna som en indirekt order att avpolletera tolken i fråga, och det var också det som polismyndigheten i Solna gjorde. Därefter ringde polismyndigheten upp UD och meddelade resultatet. Är inte detta en pekpinne åt polismyndigheten att se till att få undan den svenske medborgaren i fråga, så som den iranske ambassadören begärt.
Herr talman! Jag vill bara en än gång understryka att vi inte utdelar order i sådana här avseenden. Det är myndigheten själv som prövar.

Herr talman! Under 1975 föreslog herr Petersson i Röstånga och jag i en motion att de idrottsmän som får en väsentlig del av sin inkomst genom sitt idrottsutövande skulle få räkna den inkomsten som sjukpenninggrundande. Motionen var föranledd av att en del idrottsmän som var kontraktsbundna med sin förening och erhöll en väsentlig del av sin inkomst för detta — de betalade också skatt för inkomsten — inte kunde tillgodoräkna sig denna inkomst som sjukpenninggrundande. Det uppstod betydande problem för de här människorna, som tog kontakt med mig. De var nämligen inte — när de skrev sina kontrakt — införstådda med att de bara skulle få grundpenning vid sjukdom. Det gick självfallet bra så länge de var kontraktsbundna — då erhöll de ersättning från föreningen. Men efter kontraktets utgång året därpå hade de bara sina 8 kr. om dagen. Några av dem hade bildat familj, och det var rätt svårt att klara sig på 8 kr. per dag. När socialförsäkringsutskottet behandlade den här motionen förra året tog utskottet inte ställning till frågan i sak därför att två besvärsärenden låg i försäkringsdomstolen för prövning. Det gällde två fotbollsspelare, som hade överklagat. Men när försäkringsdomstolens beslut kom i december 1975, efter två år och åtta månader, sade försäkringsdomstolen nej. Strax därefter antog riksdagen beslut om enhetliga regler för beräkning av socialförsäkringsavgifter på uppdragsinkomster. Vi ansåg att de synpunkter vi hade skulle vara tillgodosedda genom detta beslut. Vad vi motionärer önskade var att de idrottsmän som har en väsentlig inkomst av sin idrottsutövning skulle få denna inkomst beräknad som sjukpenninggrundande. Vi var således inte i det första skedet ute efter att de skulle erhålla ATP och liknande sociala förmåner. Uppdragsinkomsten skall alltså enligt riksdagens samstämmiga bedömning vara sjukpenninggrundande och pensionsgrundande inkomst.

Det fanns inga speciella undantag härifrån i riksdagens beslut. Men detta gällde tydligen inte idrottsmännen. Därför återkom vi med en förnyad framställning till riksdagen, och vi stödde oss då på riksdagens beslut i december förra året att några särregler inte skall finnas för någon speciell yrkesgrupp. Utskottet har föredömligt skickat ut motionen på en remissomgång till olika berörda parter. De remissinstanser som handhar de sociala försäkringarna, såsom försäkringskassorna och Försäkringskasseförbundet, ställer sig positiva till de synpunkter som framförts i motionen. Försäkringskasseförbundet säger bl.a., att genom den lagändring som numera skett i fråga om uppdragsinkomster bör enligt förbundets mening förutsättningarna för att även från lagens synpunkt kunna betrakta ersättning från idrottsutövning som inkomst av anställning ha ökat betydligt. Förbundet tillstyrker därför motionen och hemställer att frågan utreds. Däremot har Sveriges riksidrottsförbund, Svenska fotbollförbundet och Svenska ishockeyförbundet avstyrkt bifall till motionen. Från de hållen anser man att det skulle bli katastrof och ruin, om man skulle få ikläda sig detta ansvar. Vi vet från andra diskussioner i riksdagen om sociala förmåner att det alltid förs fram tankar om undantag från det sociala skyddet. Men socialförsäkringsutskottet uttalade förra året, då man i en motion begärde undantag från lagen, att något undantag inte skulle förekomma. Vi motionärer är medvetna om att man i och för sig i det första skedet, innan man hunnit revidera sina uppgörelser med en del av idrottsmännen — de är trots allt relativt få i dag — såsom vid andra löneberäkningar kommer att få ta hänsyn till vad de sociala kostnaderna innebär i den totala summan man utbetalar. Om dessutom exempelvis en fotbollseller ishockeyspelare har en viss inkomst ett år, t.ex. 30 000 kr., och man vid uppgörelsen säger att si och så mycket av detta skall gå till sociala avgifter, får man också ta hänsyn till att spelaren annars skulle ha fått betala en del av dessa pengar i skatt. Han får alltså en trygghet, och det är vad de här ungdomarna, framstående fotbollsspelare som har besökt mig, anser. Man har inte när kontraktet skrevs haft reda på att man bara skulle få grundavgiften. Det är klart att vi motionärer är medvetna om att spelarna har försäkringar under den tid de är kontraktsbundna, men problemet är ju att när kontraktet går ut följande år har de över huvud taget inte mer än den här grundpenningen att leva på. Jag har litet svårt att hänga med i utskottets resonemang att eftersom en idrottsutövare slutar med aktiv idrott redan i 30-årsåldern har han möjlighet att sedan tjäna in erforderliga pensionspoäng. Det är väl i och för sig riktigt, men utskottet glömmer bort att det är de femton bästa åren, då inkomsten är störst, som man vill tillgodoräkna sig. Det är ju den största inkomsten som ger utslag i pensionen. Nu säger utskottet att man erfarit att Riksidrottsförbundet inom kort avser att ”i samråd med närmast berörda specialidrottsförbund påbörja en undersökning av möjligheterna att få till stånd enklare och mera enhetliga former för verksamheten inom elitidrotten”. Därför avstyrker utskottet motionen. Nog förefaller det underligt att man inom ett visst verksamhetsområde skall avvakta att förhandlingar sker, eftersom utskottet förra året så klart sade ifrån att några särbestämmelser inte skall gälla. Jag hoppas bara att utskottet i detta avseende inte har förlitat sig alltför mycket på Riksidrottsförbundets möjligheter att uppnå samstämmighet. Tidningsuppgifterna varierar ju om hur höga transfersummor m.m. som föreningarna betalar för sina spelare. Vi motionärer kan bara säga att vi skall ha denna fråga under uppsikt. Det har sagts inför utskottet att Riksidrottsförbundet kommer att verkställa den här genomgången snart. Men från annat spelarhåll har uttalats att det troligtvis inte kommer att bli gjort inom en snar framtid. Här är det emellertid fråga om samstämmighet när det gäller de sociala förmånerna. Därför har vi mycket svårt att förstå att en enda grupp som har en väsentlig del av sin inkomst från ett kontraktsbundet uppdrag skall stå utanför hela försäkringssystemet. Vi var, som jag nämnde tidigare, i första hand ute efter att idrottsutövarna skulle få en något så när rimlig sjukpenning som grundade sig på deras beskattade inkomst, men eftersom riksdagen tog det här otvetydiga beslutet om att alla uppdragsinkomster skulle med i det sociala systemet och vara pensionsgrundande m.m., trodde vi att det även skulle gälla för de här idrottsutövarna.

Herr talman! Jag kan i långa stycken instämma i vad herr Andersson i Örebro här har anfört, och det är med tillfredsställelse jag konstaterar att det är ett i hög grad enhälligt socialförsäkringsutskott som står bakom betänkandet nr 8. Jag vill gärna, herr talman, säga att det är en viktig fråga som herrar Andersson i Örebro och Petersson i Röstånga har aktualiserat i sin motion, och jag kan försäkra att den varit föremål för ingående diskussion i utskottet och för en mycket omfattande remissbehandling. Uppfattningen bland remissinstanserna är, såsom framgår av betänkandet och även av vad herr Andersson i Örebro framhöll, delade. Riksförsäkringsverket, Försäkringskasseförbundet och försäkringskassorna anser att många skäl helt naturligt talar för att även inkomst av idrottsutövning bör utgöra underlag för beräkningen av socialförsäkringsförmåner, medan idrottsrörelsens representanter här har en annan uppfattning. Herr talman! En i hög grad sakkunnig person i idrottsfrågor — jag tänker på president Kekkonen — talade vid Föreningen Riksidrottens vänners 60-årsjubileum i Stockholm för några dagar sedan. Enligt tidningsreferat framhöll han bl.a. att hela idrotten i dag befinner sig vid en betydelsefull vändpunkt och att amatöridrotten tillämpar regler som härstammar från förra århundradet. Han påpekade att en idrottsman av vilken man kräver lysande resultat helt enkelt inte kan ha något civilt arbete, utan han är tvungen att inrikta sig på total träning. Utan att i något avseende vidga denna debatt till den större och sannerligen komplicerade frågan om gränsdragningen mellan amatöridrott och professionell idrott så finns den frågan på sitt sätt inrymd i det här ärendet. Utskottets ställningstagande i sakfrågan är mycket positivt. Vi menar att det är berättigat att en idrottsman som till följd av sin idrottsutövning helt eller delvis avstår från annan sysselsättning skall ha möjlighet att tillgodoräkna sig inkomst av denna idrottsutövning som underlag för beräkning av socialförsäkringsavgifter. Men vi anser det inte riktigt att man redan nu genom lagstiftning på detta område medverkar till att styra idrottens egna verksamhetsformer. Detta är med andra ord en principiellt viktig fråga, som inte kan avgöras utan hänsynstagande till idrottsrörelsen själv. Det har också varit bestämmande för vårt slutliga ställningstagande i frågan. Den undersökning som Riksidrottsförbundet tillsammans med de närmast berörda specialförbunden nu skall påbörja — jag utgår från att man kommer att sätta i gång detta arbete så snabbt som möjligt — avser att komma fram till enklare och mer enhetliga former för verksamheten inom elitidrotten.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
Herr talman! Utskottet ställer sig ju positivt till motionen, men hur positivt utskottet än må vara löser vi ändå inte problemet här i dag. Jag sade tidigare att vad vi motionärer är ute efter är att i första hand klara upp sjukförsäkringsfrågan för de kontraktsbundna spelarna. Genom det beslut som riksdagen fattade blev det emellertid omöjligt att bryta loss enbart sjukförsäkringen ur det sociala systemet. Det kanske hade varit enklare att göra det tidigare, men då fanns ju det där överklagandeärendet, som låg i försäkringsdomstolen. Det är nu inte mycket mer att orda om i denna fråga. Jag och min medmotionär kommer givetvis att bevaka den, och vi får kanske anledning att återkomma i ärendet, om ingenting händer.

Herr talman! Vi moderater är väl inte riktigt nöjda med utskottsbetänkandets formulering. Jag föreställer mig att detsamma gäller folkpartisterna och förmodligen också centerpartisterna. Det beror helt enkelt på att motioner av liknande slag tidigare har lämnats till arbetsmarknadsutskottet och den 9 november i år avslagits här i kammaren. Där ligger alltså orsaken både till att vi har fått skriva som vi har gjort i utskottets betänkande och till det särskilda yttrande som finns fogat till detta. Om de här motionerna hade fått behandlas i ett sakutskott som socialförsäkringsutskottet, hade troligen skrivningen blivit en annan än vad den blev i arbetsmarknadsutskottets betänkande. Vi har inte minst från moderat håll mycket länge agerat i de här frågorna, som gäller statligt anställdas pensionsförhållanden, och vi har också kunnat konstatera att vi har uppnått vissa resultat under årens lopp. Ett resultat är att statspensionen numera är indexreglerad och alltså knuten till basbeloppet. Tidigare har man varje år förhandlat om tillägg till statspensionen, men nu följer pensionerna basbeloppet och får därmed en automatisk anknytning till penningvärdeförsämringen. Det tycker vi är väldigt bra, och vi har också föreslagit det många gånger. Att det har funnits orimligheter i det statliga pensionssystemet framgår faktiskt av utskottets betänkande. Det sägs där att fr.o.m. det förestående årsskiftet kommer lönetillägg att bli pensionsgrundande även när det gäller statspensionen. Tidigare har tillägg till statslönen varit pensionsgrundande på ATP-sidan men icke på den statliga sidan, och det har gjort att lönetilläggen har försvunnit i pensionshänseende vid samordningen med statspensionen. Det är faktiskt att trolla bort en rättmätig pension för de statsanställda. Man skall alltså rätta till detta nu. Även här får vi se en förbättring, och det gläder oss mycket. Livräntorna har vi också bråkat om i många år här i kammaren. De är nu indexreglerade från 1973, och alla livräntor i framtiden kommer att vara indexreglerade. Däremot är de gamla livräntorna inte indexreglerade. Vi hörde bara för en timme sedan en fråga besvaras av socialminister Gustavsson, varvid han talade om, att livräntor som grundar sig på en yrkesskada kommer att räknas upp. Men det finns andra livräntor också, s.k. ofullständiga pensioner, som man inte har talat om. Jag tycker att det är väldigt angeläget att vi försöker förbättra dem. Jag känner en kvinna som under tragiska omständigheter blev änka 1957. Hon fick då en livränta på 300 kr. i månaden. Ända upp i 70 årsåldern har hon försökt skaffa sig ett tillägg till folkpensionen genom en kaférörelse, men nu orkar hon inte med den längre. Hennes livränta står kvar på 300 kr. År 1957 var det ganska mycket, men i dag är det ingenting. Det är verkligen angeläget att man tittar också på gamla livräntor och försöker justera upp dem till en rimlig nivå. Men fortfarande, ärade kammarledamöter, samordnas pension på sidoinkomster för statsanställda med statspensionen. Denna samordning innebär att de aldrig får ATP-pension på den inkomst som de haft vid sidan av sin anställning. Även t.ex. standardtillägg till folkpensionen samordnas bort. Det finns alltså en hel del kvar att göra. Samordningsbestämmelserna är en mycket komplicerad materia. Men jag skall ge ett exempel som jag tror att också var och en kan förstå som inte sysslar med dessa frågor. Om jag är privatanställd och har en sidoinkomst, t.ex. som biografvaktmästare på kvällstid, får jag ATP på den sidoinkomsten ovanpå min folkpension — självfallet. Vi säger att en person är privatanställd och fungerar t.ex. som biografvaktmästare och har 10 000 kr. om året för det. Han håller på med detta i 15 år. Det betalas avgift för extrainkomsten; det finns poäng registrerad i kassorna. Efter 15 år går han över och blir statsanställd. Fortfarande betalas det ATP-avgifter för den extra inkomsten på 10 000 kr., fortfarande registreras den i sjukkassan. Han betalar skatt på dessa pengar, han får reducerat bostadsbidrag på grund av dem; de betraktas som en vanlig inkomst. Han sitter i 15 år som statsanställd och har alltså också denna extrainkomst. Sedan blir han 65 år gammal och skall få pension. Men då inträffar någonting synnerligen märkligt. Han får pension för de första 15 åren, när han var privatanställd. Denna ATP-pension läggs ovanpå statspensionen. Men ATP-pensionen från de sista 15 åren, när han var statsanställd, samordnas bort; det dras av lika mycket på statspensionen. Det är ju ganska fantastiskt, för det har betalats avgifter för denna inkomst hela tiden. Pengarna finns registrerade i kassan; det är bara att anordna en utbetalningsavi, så får han dem. Men de kom bort i samordningskarusellen. Följden blir att trots att han har 30 år i ATP-systemet — 15 som privatoch 15 som statsanställd — och alltså skulle ha full ATP-pension, så får han bara för de 15 första åren. Han får alltså bara halv ATP-pension. Hade han haft denna extra inkomst som statsanställd under alla de 30 åren, hade han inte fått någon ATP. Jag tror inte att vi behöver vara oense om att detta är orimligt. Nu är ju ATP en laglig rätt. Vi konstaterar i vårt särskilda yttrande att ATP har av riksdagen beslutats och skall utgå. Vi hade litet olika värderingar i fråga om konstruktionen när vi tog beslutet om ATP. Men när beslutet nu är fattat och ATP är en laglig rätt, så skall den självfallet betalas ut. Det har sagts mig att man i de pågående förhandlingarna har uppmärksammat detta. Det har hela tiden hävdats att det är en avtalsfråga, och det här skall inte riksdagen syssla med. Ja, okay, det är kanske i första hand en fråga som riksdagens lönedelegation skall ta upp, och jag hoppas att lönedelegationen bevakar den. Men tack vare att vi har bråkat så många år om den här frågan i riksdagen har förhandlarna tydligen blivit uppmärksammade på den och gjort vissa förbättringar. Jag är mycket glad åt att dessa förbättringar har kommit till stånd. Det har ryktats att även denna fråga skall komma upp i en förhandlingsomgång. Jag förutsätter att förhandlarna, i varje fall representanterna för de anställda, bevakar detta område, för det är verkligen en rättvisefråga. Jag har inget annat yrkande än om bifall till utskottets förslag.

Herr talman! Det finns få saker som retar flitiga och strävsamma människor så mycket som känslan av att efter ett långt arbetsliv förlora egenhändigt intjänade pensioner i en oöverskådlig djungel av undantagsoch samordningsbestämmelser. Jag vet inte exakt hur många pensionärer det finns i Sverige i dag med den känslan. Men jag kan försäkra att det är många. Ja, uppriktigt sagt är det vanligare att möta pensionärer som i något avseende upplever sin pension som orättvist otillräcklig än pensionärer som är lugnt övertygade om att allt är rätt och riktigt. Säkert förekommer missuppfattningar och felaktiga föreställningar bakom en del klagomål. Men är det egentligen så konstigt? Principerna för pensionering enligt lagen om allmän försäkring är ju egentligen rätt ensidiga. I den utmärkta skriften ”Vår trygghet”, 12:e upplagan, som går ut i 955 000 exemplar, förklaras vilka som har rätt till folkpension så här: ”För att ha rätt till folkpension krävs för det första att man är svensk medborgare och för det andra att man är bosatt i Sverige eller har varit mantalsskriven i Sverige från och med det år man fyllde 57 år till och med det år man fyllde 62 år.” Dessutom kan invandrare och utlandssvenskar under vissa förutsättningar få folkpension. Rätten till ATP beskrivs så här: ”För att få rätt till ålderspension” — från ATP — ”krävs att man haft pensionsgrundande inkomst och fått pensionspoäng för minst tre år.” Med en sådan beskrivning är det inte så konstigt om det är en allmänt spridd uppfattning att alla svenskar som bor i Sverige har samma rätt till folkpension och att alla som intjänat pensionspoäng har samma rätt till ATP. Men i ett förord till ”Vår trygghet” kommer ordföranden i Folksams sociala råd, tillika riksdagsledamoten, Anna-Greta Skantz med en brasklapp.

Eller i klartext: Rätten till folkpension och ATP gäller inte på samma sätt för anställda i offentlig tjänst som för övriga inkomsttagare. Resultatet blir ofta ganska makabert. Tekniskt fungerar det så att personalpensionen — eller kompletteringspensionen som den brukar kallas i samordnad form — minskar, ibland så att det inte blir någonting alls eller bara bagatellsummor kvar. I ett brev som en pensionerad järnvägsman tillställt socialförsäkringsutskottet finns fotostatkopia på utbetalningsavier från i fjol med kompletteringspensionsbelopp per månad på 83 öre, 71 öre och 9 öre. Är det konstigt om den mannen är upprörd över resultatet av en pensionering som — enligt vad han skriver — ”var ordnad genom personalorganisationen och riksdagen 30 år innan ATP-lagens tillkomst”. En annan illustration och kanske mer representativ har sammanställts av riksdagens upplysningstjänst. Man har beräknat det sammanlagda pensionsutfallet för en rad statspensionärer i olika lönegrader och med olika födelseår. Låt oss titta på utfallet för kontorsbiträden i A 13. Den som är född i december 1907 och i december 1973 har en lön på 2865 kr. i månaden får under januari-november 1974 en totalpension på 2002 kr. i månaden — helt och hållet bestående av statlig tjänstepension. I december 1974 inträder den allmänna pensionsåldern, som ju var 67 år vid det tillfället. Men pensionen ökar inte nämnvärt, bara till 2 281 kr. Den utgörs av 1 085:18 ATP, 712:50 folkpension, 483:32 statlig pension. I augusti 1976 har pensionen ökats till 2 717 kr. Vid samma tidpunkt har ett pensionerat kontorsbiträde i A 13 med födelseåret 1908, alltså ett år yngre, exakt samma pension. Är det då inte självklart? Ja, det kan man faktiskt fråga sig. Sammansättningen av de två exakt lika stora pensionerna är nämligen rätt olika. Båda har självklart lika stor folkpension, 823 kr. Men den som är yngre har högre ATP på grund av fler ATP-poäng, 1 350 kr. per månad mot 1 253 kr. per månad för den äldre. Hur kan de då få samma slutpension? Jo, den statliga pensionen, som de arbetat exakt lika mycket för att bli berättigade till, samordnas så att den utgår med olika belopp, 639 kr. till den äldre och 543 kr. till den yngre. Resultatet blir alltså exakt samma totalpension. Då frågar man naturligtvis: Är inte detta en ganska rimlig och rättvis åtgärd i jämlikhetens tecken? Nej, jag kan inte utan vidare finna det, i varje fall inte så länge förhållandena är olika för offentliganställda och andra inkomsttagare. Det är nog den största principiella bristen med hela samordningssystemet. Hur kan man begära att vissa yrkesgrupper lojalt skall acceptera en påtvingad inkomstutjämning i pensionsåldern när jämlikhetsprincipen inte gäller alla yrkesgrupper och — framför allt — inte alla åldersgrupper i samhället? Det har alltid förefallit mig skevt att ett samhälle som inte lyckas skapa jämlikhet bland sina starka, yrkesarbetande och produktiva grupper skall genomdriva en påtvingad jämlikhet för pensionärer som inte längre kan hävda sina intressen på arbetsmarknaden. En av effekterna av systemet beskrivs så här i socialförsäkringsutskottets betänkande nr 9: ”En följd av systemet är att en ökning av folkeller tilläggspensionsförmånerna får betydelse för en statspensionär endast i det fall ökningen innebär att dessa förmåner överstiger 65-procentnivån”. Eller i klartext: För ett betydande antal pensionärer som arbetat i offentlig tjänst går en höjning av folkpensionen spårlöst förbi. Visserligen har en förbättring skett genom en avtalsuppgörelse 1975 om en värdesäkring av statspensionerna. Men fortfarande borde man kunna kräva — det görs i fp-motionen 1975/76:2058 — att ”även statsoch kommunalpensionärer får del av folkpensionshöjningarna”. Samordningssystemet innehåller också en rad andra orimligheter. En del brister håller nu på att rättas till. I ett avtal mellan avtalsverket, SACO/SR, Statsanställdas förbund och TCO av den 9 november i år blir en rad lönetillägg, som tidigare var pensionsgrundande enbart inom ATP, pensionsgrundande också inom statspensionen. Men fortfarande får de flesta statsoch kommunalpensionärerna ingen ATP på sidoinkomster, trots att de i de flesta fall är tvingade att betala ATP-avgift. Om någon däremot under en del av sitt liv haft privata inkomster och sedan statlig tjänst, utgår privat intjänad ATP ograverad. Bestämmelserna säger nämligen att samordningen enbart gäller sådana pensioner som intjänats samtidigt. Resultatet är — som herr Ringaby redan nämnt — att offentliganställda som regel ställs utanför möjlighet att förstärka sin pensionstrygghet genom sidoinkomster, en möjlighet som alltså står till buds för andra inkomsttagare. Nog borde man kunna slå fast som princip att den lagfästa rätten till ATP skall ha samma innebörd för offentliganställda som för privatanställda. Den tidigare omnämnde järnvägsmannen har räknat ut att han på grund av samordningen av ATP på sidoinkomster på elva år gått miste om 45 000 kr., som han anser sig lagligt berättigad till och därför berövad genom ”ett rättstridigt övergrepp”. Orden är hårda, men jag försäkrar att de speglar en mycket utbredd och enligt min uppfattning djupt förståelig reaktion. Mot den bakgrunden borde alla kunna vara överens om att något måste göras. Vi har från folkpartiets sida motionsvägen krävt en översyn av samordningsbestämmelserna med sikte på två huvudprinciper: 2. statspensionssystemet bör i högre grad spegla den respekt för intjänad pension som präglar privat pensionering. Vi har också i vår motion sagt: ”Riksdagen kan inte nöja sig med att hänvisa till att området är förhandlingsbart, eftersom effekterna för pensionärerna så intimt är förknippade med beslut om folkpensionsförmånerna vilka inte är föremål för förhandlingar.” Tyvärr har vi inte fått allmän anslutning till våra synpunkter. Det har ju också sedan motionen skrevs hänt en del på avtalsfronten som visar att man kan nå en god bit den vägen. Riksdagen har ju, som utskottet skriver, möjlighet att verka genom lönedelegationen, något som vi från fp-håll redan tagit initiativ till. Vi har därför avstått från reservation. Men det innebär inte att vår grundläggande principiella syn skulle ha förändrats. Den har vi uttryckt i klartext i ett särskilt yttrande. Jag vill fästa riksdagens uppmärksamhet på följande meningar i yttrandet: ”Vi förlitar oss således på att lönedelegationen tar upp de i motionerna berörda allvarliga bristerna i det statliga pensionssystemet till en kritisk bedömning och konstruktiv översyn. I annat fall kommer vi att även fortsättningsvis se oss nödsakade att motionsledes fästa riksdagens uppmärksamhet på problemen.” Det är min förhoppning att en sådan utveckling skall bli onödig. I lönedelegationen borde det vara möjligt att nå enighet om ett kraftfullt handlande. För jag kan inte tänka mig att de som av hänsyn till arbetsmarknadens parter avvisar riksdagsingripande därmed skulle mena att samordningssystemet som sådant är invändningsfritt. Det vore i så fall ett mycket nedslående besked till Sveriges statsoch kommunalpensionärer.

Herr talman! Bestämmelser om de statsanställdas pensioner finns i statens allmänna tjänstepensionsreglemente med följdförfattningar. Vissa bestämmelser i reglementet har med verkan fr.o.m. den 10 december 1974 givits avtalskaraktär. Administrationen av statspensionerna handhas av statens personalpensionsverk. Det statliga pensionsreglementet omfattar statsanställda tjänstemän, oavsett anställningsform, vilka fyllt 20 år och innehar anställning med minst halvtidstjänstgöring. Pension kan utgå i form av ålderspension, sjukpension — beräknad på samma sätt som ålderspensionen —, förtidspension, egenlivränta, familjepension samt familjelivränta. Statspensionerna liksom de statliga livräntorna är numera värdebeständiga. De bestäms på grundval av basbeloppet vid ingången av det år då de utbetalas. Det är riktigt som här har sagts att statspensionerna och ATP är samordnade så till vida som att en extra inkomst vid sidan om en statstjänst och samtidigt med denna samordnas med statspensionen. Men både herr Ringaby och herr Gahrton har glömt att tala om att det finns skilda bestämmelser i dessa båda pensionssystem. Statspensionären är tillförsäkrad 65 96 på slutlönen under alla förhållanden, medan ATP-pensionen uppgår till 60 96 under de båda första åren. Man har förhandlingsrätt när det gäller pensionerna, och man håller på med att förbättra dem. Jag vill påstå att tvärtemot vad herr Ringaby och herr Gahrton har sagt har personalorganisationerna uppmärksammat problemen. Från 1960 genomfördes bruttopensionssystemet, och personalorganisationerna är väl medvetna om de orättvisor som kan föreligga. En bedömning görs från gång till gång med hänsyn till de förhandlingar som förs, och pensionerna har nu blivit förhandlingsbara. När det gäller livräntorna vill jag liksom herr Ringaby stryka under socialministerns uppgift här i dag att socialdepartementet kommer att lägga fram förslag om reglering av tidigare yrkesskadefall inom både den offentliga och den privata sektorn. Herr Ringaby menar att det är framstötar från honom och andra motionärer som har medfört att det blivit vissa förändringar i pensionssystemet. Jag vill inte ta ifrån honom glädjen att anse det, men jag tror att personalorganisationerna själva driver på och bedömer vilka möjligheter som finns och vilka prioriteringar som skall göras vid varje förhandlingstillfälle. Det föreligger ett enhälligt betänkande, och jag yrkar bifall till utskottets hemställan.
Herr talman! Vi behöver ju inte ägna denna fråga någon längre debatt, eftersom det inte skall bli någon votering. Jag vill bara göra ytterligare ett påpekande. Det förhållandet att det är litet olika konstruktion på de statsanställdas och de privatanställdas pensionssystem får inte föranleda att de statsanställda behandlas orättvist då det gäller ATP på sidoinkomster. Den statsanställdes pension uppgår i de flesta fall till 65 96 på slutlönen, vilket är något bättre än ATP:s 60 96. Man går också efter medeltalet på de femton bästa åren när det gäller ATP, vilket kan ge ett något sämre resultat. Men för den skull skall ju de statsanställda behandlas lika när det gäller rätten till ATP på en sidoinkomst. Det olustiga i den här historien är att om man har mycket stora ATP inkomster vid sidan av — så stora att de överstiger statspensionen — får man det överskjutande beloppet; då gäller den allmänna pensionen. Men de allra flesta kan ju inte nå upp i så stor ATP-inkomst, eftersom de har en statstjänst, och kommer då helt bort i samordningen. Detta system är alltså oriktigt även från social synpunkt, och det finns verklig anledning för de berörda — främst lönedelegationen och avtalsförhandlarna — att titta på denna fråga.
Herr talman! Det är möjligen tacknämligt att herr Karlsson i Ronneby informerar riksdagen om sakuppgifter, som finns i utskottsbetänkandet och som på intet sätt förändrar den kritik som bl.a. jag riktat mot systemets effekter. Men det intressanta är om man skall tolka det hela så att herr Karlsson i Ronneby har en annan uppfattning än vi i folkpartiet när vi slår fast de två huvudprinciperna att statsoch kommunalpen sionärer skall få del av folkpensionshöjningarna och att statspensionssystemet i högre grad än f. n. bör spegla den respekt för intjänad pension som präglar privata pensioner. Det är de två viktiga principer man som politiker måste kunna hävda. Det innebär inte att man på något sätt ringaktar de fackliga organisationernas slagkraft. Vi har ju erfarit att de fackliga organisationerna ansett att det funnits missförhållanden och att de agerat för att rätta till dessa. Men samtidigt är det uppenbart att systemet, så som det fungerar för många statsoch kommunalpensionärer, har blivit en chock när de uppnått pensionsåldern. De har tidigare inte haft klart för sig hur det skulle komma att fungera. Detta kan delvis bero på att de fackliga organisationerna ändå domineras av, för att inte säga utslutande består av, människor i yrkesverksam ålder. Pensionärerna och deras organisationer har ju inte alls haft samma möjligheter att påverka pensionssystemets utformning. Då är det rimligt att riksdagen i någon lämplig form tar på sig sitt ansvar. Vi har varit eniga om att den lämpliga formen f. n. är att agera genom lönedelegationen. Det innebär som sagt inte att vi i sak skulle ha någon annan uppfattning än att det här finns brister. Och jag hoppas verkligen att inte heller herr Karlsson i Ronneby i sak har någon annan uppfattning än att det här finns brister, som måste rättas till.
Herr talman! Jag vet inte i vad mån herrar Gahrton och Ringaby haft möjligheter att följa de kongresser som de statsanställdas olika fackförbund har hållit och behandlingen av de frågor som där tagits upp. Jag kan försäkra att denna fråga har behandlats på varje sådan kongress, och man har alltid kommit till slutsatsen att bruttopensionssystemet är det bästa. Inom de fackliga organisationerna har man alltså länge debatterat den här saken, och i december 1974 fick man ett förhandlingsavtal, som ger de fackliga organisationerna andra möjligheter än tidigare att bevaka denna fråga. Jag vill påstå att herrar Gahrtons och Ringabys utfall här framför allt riktar sig mot de fackliga organisationerna. Dessa har att tillvarata sina medlemmars intressen, och det gör de både i detta avseende och när det gäller den direkta lönen. Jag tror också att de fackliga organisationerna har tillgång till experter som behärskar det här området bättre än vad vi kanske gör i riksdagen. Dessa experter kan säkerligen också göra de bedömningar som är nödvändiga när man vill prioritera olika frågor. Detta är en förhandlingsfråga, och den bör få vara det.
Herr talman! Det är nästan så att man tror att valrörelsen inte är slut utan pågår fortfarande! Detta är en gammal visa, och vi avvisar på det bestämdaste sådana Nr 38 här påståenden; vi riktar oss inte på något sätt mot de fackliga organisationerna. Jag har tvärtom sagt att vi har fullt förtroende för de fackliga organisationerna och tror att de kan uträtta oerhört mycket på detta om= = råde. Offentliganställdas Men det innebär inte att man som politiker och riksdagsman inte har — pensioner ett ansvar för samhället som helhet. Inte minst har man ett ansvar för de grupper som är svaga i samhället, grupper som inte haft samma makt och möjlighet som andra att organisera sig. Nu har emellertid pensionärsorganisationerna under en rad år blivit starkare och starkare, och det är min förhoppning att vi i framtiden skall få ett system som gör det möjligt för pensionärsorganisationerna att i större utsträckning än tidigare förhandlingsvägen medverka vid utformningen av pensionssystemet. Det är ändå pensionärsorganisationerna som representerar erfarenheten. Det må inom de fackliga organisationerna finnas mycket tekniskt och principiellt kunnande om hur pensionssystemet fungerar, men det är bara pensionärerna som har erfarenhet av hur systemet fungerar i det individuella fallet. Det är en förhoppning som vi kan återkomma till i annat sammanhang att pensionärsorganisationernas ställning när det gäller fördelningen av det totala produktionsresultatet i samhället skall bli starkare i framtiden.
Herr talman! Jag vill på det bestämdaste vända mig mot påståendet att detta skulle vara ett angrepp mot de fackliga organisationerna. Var och en som har lyssnat på debatterna genom åren kan nog konstatera att så inte varit fallet från min sida. Att bruttosystemet i och för sig är bra, herr Karlsson i Ronneby, utesluter inte att man kan göra det bättre. Det har berättats mig att man inför förhandlingsomgången överväger att undvika samordning av inkomster som inte hör till den statsanställdes lön utan kommer från annat håll, t.ex. från ett fackligt uppdrag. Sådana inkomster skulle alltså inte samordnas utan ge en pensionsrätt, som läggs ovanpå den statsanställdes pension när han blir 65 år. Förhandlarna har tydligen själva upptäckt att samordningssystemet inte är bra. Jag vill inte ta på mig någon ära härför, men jag föreställer mig att den intensiva debatten här i kammaren hörs också av fackföreningsmänniskor. Även de kan bli uppmärksammade på en sådan här sak — vilket de tydligen har blivit i detta fall.
Herr talman! Jag vill tala om för herrar Ringaby och Gahrton att avtalsverket tidigare har erbjudit ett nettopensionssystem till de statsanställda, som dock har avvisat det systemet och hellre velat ha ett brut topensionssystem. Om de nu har kommit till en omprövning under andra ål omständigheter, har man med det pensionsavtal som nu föreligger möjlighet att få en ändring till stånd.

Herr talman! Detta utskottsbetänkande behandlar ett frågekomplex, som jag väl känner till. Jag skulle nästan kunna utse mig själv till sakkunnig på detta område. Ärendet gäller införande av en obligatorisk begravningsförsäkring, en fråga som vid årets början aktualiserades i tre riksdagsmotioner. Jag har inte några invändningar att göra mot utskottets handläggning av dessa motionsyrkanden. Anledningen till att jag helt kort vill kommentera betänkandet är den av utskottet påhängda skrivningen om begravningsväsendets framtida utformning. Av någon för mig obekant orsak diskuterar utskottet denna angelägenhet, fastän motionärerna i sina motioner inte har något yrkande på den punkten. I stället har utskottet genom att anknyta till en tidigare väckt och behandlad vpk-motion tydligen ansett det vara sin plikt att säga något om begravningsväsendets framtida utformning. Vad ville då vpk med sin motion, den som utskottet nu hänvisar till? Jo, vpk ville att samhället på något sätt skulle överta ansvaret för begravningarna. Det är här min undran infinner sig.

Jag vet att den här skrivningen är en kompromiss, men för den skull behöver man väl inte bli alltför okoncentrerad i sina formuleringar av ståndpunkter. Helt klart är att utskottets skrivning har väckt undran och förvåning i en del kretsar. Vad menar socialförsäkringsutskottet? Gäller detta resonemang endast huvudmannaskapet, alltså begravningsplatsernas skötsel etc., eller gäller det även vpk-kravet om en socialisering av branschen? Jag tror att det vore bra, både för oss i det här huset och för allmänheten, om vi fick besked på denna punkt. Därför skulle jag vara tacksam om någon av utskottets ledamöter tog talarstolen i besittning och gav ett klart besked, ett besked som folk begriper.
Herr talman! Det föreligger ett enhälligt utskottsbetänkande över motionerna med krav om allmän obligatorisk begravningsförsäkring. Det borde därför inte finnas någon anledning för mig att ta till orda, men herr Fridolfsson har undrat över skrivningen och kritiserat den koppling som görs med utredningsarbetet om begravningsväsendets framtida utformning. Den vpk-motion som vi haft till behandling tidigare har inte alls varit aktuell i samband med årets motioner. Vad beträffar socialiseringskravet som herr Fridolfsson talade om vill jag säga att det är inte utskottet som har tagit initiativet till det utredningsarbete som pågår, utan ärkebiskopen. Det är i så fall honom som herr Fridolfsson får anklaga för socialisering. Jag tycker att man bör läsa det näst sista stycket i betänkandet, där utskottet framhåller att den i motionerna aktualiserade frågan om en grundtrygghet vid dödsfall bör bli föremål för allsidig och förutsättningslös översyn. Vi säger också att den översynen bör ske i samband med prövningen av den övergripande frågan om begravningsväsendets framtida utformning. Vi tycker att det är riktigt och naturligt att föra samman frågorna om en begravningsförsäkring och om begravningsväsendets framtida utformning och att pröva dem i ett sammanhang.